Herr talman! Inkomstbeskattningen av pensionärer har sedan länge avvikit från den typ av beskattning vi har för andra inkomsttagare. Även om uttaget av skatt inte har varit högre för pensionärerna än för andra grupper, har pensionärerna drabbats av särskilt kraftiga marginaleffekter. Visst har vissa förbättringar gjorts, bl.a. på initiativ av moderata samlingspartiet. Men fortfarande finns det höga marginaleffekter för pensionärer som arbetar vid sidan om. Det är naturligtvis en orimlig situation, särskilt i dagens läge när det är ont om arbetskraft och vi bör göra allt för att underlätta för människor som vill göra ytterligare en insats. De kraftiga marginaleffekter som drabbar pensionärer som efter pensioneringen förvärvsarbetar har faktiskt kunnat uppgå till mer än 100 96. Så stora är effekterna kanske inte i dag, men man kan komma upp i 80 — 90 96. Det är ändå betydande effekter. Anledningen till detta är att utöver marginalskatten kommer avtrappningen av det extra avdrag som man har och som syftar till att göra grundpensionsförmånerna skattefria. Till det kommer även avtrappningen av det kommunala bostadstillägget — som ni vet är det inkomstprövat. Vi har i moderata samlingspartiet under flera år krävt att avtrappningen av såväl det extra avdraget som det kommunala bostadstillägget inte skall ske mot inkomster av förvärvsarbete. Riksdagsmajoriteten anslöt sig faktiskt för några år sedan till förslaget att ta bort avtrappningen vad avser kommunalt bostadstillägg. Men detta gällde enbart för löntagare. Nu accepterar regeringen i årets finansplan ytterligare ett moderat krav, nämligen att det extra avdraget inte skall avtrappas mot löneinkomster. Följden blir ändå att man har olika regler för den som är anställd resp. den som driver ett eget företag. Särskilt märkligt blir detta förhållande när man tänker på de pensionärer som driver sitt företag i bolagsform. De kan de ut sin ersättning i form av lön och omfattas då av de förmånliga regler som gäller den anställde men däremot inte företagaren själv. Därför anser vi att riksdagen bör besluta om regler om en slopad avtrappning av det kommunala bostadstillägget och att de föreslagna reglerna om avtrappning av extra avdrag även skall gälla egenföretagare. Pensionärerna drabbas även vid förmögenhetsprövning av de avtrappningsregler som gäller. Det har skett en förbättring, nämligen i det avseendet att förmögenhet som är placerad i bostad inte skall påverka avtrappningsreglerna när det gäller löneinkomster. Ni kanske vet, även ni pensionärer som sitter på läktaren, att fr.o.m. 1990 gäller att förmögenhet som är bunden till boende upp till 400 000 kr. inte påverkar det extra avdraget. Det betyder naturligtvis att skattetrycket lättar för pensionärer som har sin förmögenhet placerad i boende, men däremot inte om den är placerad på annat sätt. Då och då händer det att en pensionär säljer sin bostad och flyttar in i en lägenhet. Då drabbas pensionären av de hårdare avtrappningsreglerna, eftersom förmögenheten är placerad i en bankräkning eller eventuellt i aktier. Det tycker vi är rätt orimligt.

Utskottsmajoriteten anser att några omedelbara åtgärder på detta område inte framstår som nödvändiga. Det tycker jag är en något underlig formulering. Man kan säga att det är mycket som inte är nödvändigt här i livet. Romarna påstod ju att det inte ens var nödvändigt att leva men däremot att segla. De formulerade detta på följande sätt: Navigare necesse est, vivere non necesse. Detta finns för övrigt att läsa på en sten som rests i hamnen i Hamburg. Det är ett tips till våra vördade riksdagsstenografer om de vill kontrollera stavningen. Herr talman! Med hänvisning till vad jag har sagt yrkar jag bifall till reservationerna I och 2. Det är glädjande att de borgerliga partierna är helt eniga i fråga om reservation 2, vilket betyder att de andra borgerliga partiernas representanter förmodligen kan instämma i vad jag har sagt. Reservationerna gäller skatteutskottets betänkande 22.

Herr talman! Mina kunskaper i främmande språk kan ju inte mäta sig med Hugo Hegelands, men jag kan åtminstone drista mig till att inledningsvis ställa en fråga till Hugo Hegeland som jag tror att han behöver god tid på sig att fundera över: Hur seglar man när man är död? Herr talman! Debatten om regeringsförklaringen är slut. TV-kamerorna har släckts. Över oss vakar endast våra egna kameror, de två små flitiga svarta. Regeringsförklaringen stolta paroller har sjunkit in i väggarna och lagt sig till rätta i protokollet. Kammaren återgår till vardagsslitet. Svenska folket kan inte längre följa våra övningar, vilket jag faktiskt tycker är synd. Jag tror nämligen att den debatt som nyss har inletts om extra avdrag för pensionärer skulle ha kunnat tjäna som ett utmärkt skolexempel på den bristfälliga överensstämmelsen mellan regeringens svepande paroller och verkligheten. De små och medelstora företagen ägnas särskild uppmärksamhet. Så sade statsministern ordagrant från talarstolen för ett par timmar sedan. Jag är ker på att många hemma vid TV och radioapparaterna tyckte att detta lät mycket bra. De små och medelstora företagen ägnas särskild uppmärksamhet. Men, som sagt, svenska folket skulle ha behövt vara med en stund till för att kontrollera hur det ser ut i verkligheten. Åtminstone skulle svenska folket ha behövt vara med under behandlingen av detta betänkande. I det betänkande som vi nu debatterar behandlas ett förslag i budgetpropositionen om ändring av reglerna om avtrappning av det extra avdraget vid beskattning av pensionärer. Löneinkomster som en ålderspensionär har vid sidan av pensionen skall fr.o.m. inkomståret undantas från den förhöjning av marginalskatten som de nuvarande avtrappningsreglerna medför. Det här betyder med enklare ord att skatten blir lindrigare för pensionärer som vill förvärvsarbeta och som inte har alltför höga inkomster. Det är bra. Och i rådande läge är det alldeles speciellt bra. Det ökar arbetsutbudet, och det ökar valfriheten. Det ligger väl i linje med den politik som vi i folkpartiet har förordat och som vi fortfarande förordar. Men om man bläddrar till s. 5 i betänkandet. Finner man att där står: ”När det gäller inkomst av jordbruksfastighet eller rörelse har problemen enligt utskottets uppfattning inte samma karaktär.” I betänkandet står det även att det också kan nämnas att den som har inkomst av jordbruksfastighet eller rörelse vid 65 års ålder uppnår en förbättring när det gäller egenavgifterna till den allmänna försäkringen. Därför behöver man inte ta hänsyn till denna kategori av människor. I detta sammanhang görs alltså skillnad på löntagare och de små och medelstora företagarna som skulle ägnas särskild uppmärksamhet. Är det denna särskilda uppmärksamhet, Torsten Karlsson, som är det nya i regeringsförklaringen, dvs. att företagare skall behandlas sämre än löntagare? Det är inte nog med detta. Det görs dessutom skillnad på företagare och företagare. Den som driver sin rörelse i form av aktiebolag — och då är det ofta fråga om litet större företag — slipper denna diskriminering. Denna företagare betraktas nämligen som löntagare i skattehänseende. De minsta företagarna drabbas. Det var alltså detta som Ingvar Carlsson menade, Torsten Karlsson, när han sade att de små och medelstora företagen skall ägnas särskild uppmärksamhet.

Hela behandlingen av småföretagarna i detta sammanhang, som skulle kunna göra en mycket värdefull insats i det läge som Sverige befinner sig i, är sådan att socialdemokraterna talar om för dem att de inte behövs. Om de skulle vilja jobba kommer straffet, marginaleffekter upp till 90 926. Så var det alltså med Ingvar Carlssons regeringsförklaring att de små och medelstora företagen skulle ägnas en särskild uppmärksamhet. Herr talman! Ingvar Carlsson talade också om rättvisa. Även i detta avseende hade svenska folket kunnat få en liten inblick i socialdemokraternas något konstiga uppfattning om rättvisa om det hade fått följa med i debatten. Under många år har jag motionerat om den närmast makabra skatteeffekt som uppkommer för pensionärer som uppbär en skattefri livränta. Med hänsyn till det reformarbete som pågick på skatteområdet under allmänna motionstiden avstod jag från att motionera om detta, men Karl-Gösta Svenson har tagit upp problemet. Därför får jag anledning att uppehålla mig något vid detta. Det handlar alltså om skattefria livräntor, uttalat skattefria, som utgår t.ex. då människor har skadat sig i arbetslivet. Beloppen är ofta ganska små därför att hänsyn har tagits till att de skall vara skattefria. De är också skattefria så länge dessa människor förvärvsarbetar och är i aktiv ålder. Men när de blir pensionärer uppstår något mycket märkligt. Då uppstår en skatteeffekt med anledning av detta. Skatteeffekten är sannerligen märklig. Den som har så hög inkomst och/eller pension att han eller hon inte har något extra avdrag får ingen skatt, utan då är livräntan i praktiken fortfarande skattefri. Men för den som har en så låg pension att han eller hon har rätt till extra avdrag blir livräntan helt plötsligt skattepliktig. Det är så otroligt tokigt ordnat att ju lägre pension dessa människor har, desto högre blir skatten på den här livräntan.

Det här, herr talman, tycker jag faktiskt att svenska folket hade kunnat få åhöra i denna debatt. Jag tror att det hade kunnat väcka vissa tankar då det gäller de stolta paroller som vi nyss har hört. Herr talman! Jag vill yrka bifall till de reservationer till detta betänkande till de reservationer som bär folkpartistiska namn. Låt mig så också kommentera avtrappning i fråga om förmögenhet. För inkomståret 1991 försvinner det extra avdraget. I stället införs ett särskilt grundavdrag. Det är ett resultat av det förhandlingsarbete som har förts mellan socialdemokraterna och folkpartiet i denna fråga. Den här lösningen innebär att förvärvsinkomster som pensionärer har fr.o.m. 1991 kommer att betraktas och beskattas på samma sätt som förvärvsinkomster som aktiva har i samhället. Det tycker vi är en bra lösning. Vi beklagar att det av tekniska och ekonomiska skäl inte är möjligt att genomföra denna lösning för år 1990. Men som sagt, de kommer.

Herr talman! Kjell Johansson ställde en fråga till mig: Hur seglar man när man är död? Svaret är givetvis att man seglar in i evigheten. Bakgrunden är mitt uttalande tidigare där jag använde det gamla romaruttrycket: Navigare necesse est, vivere non necesse. Det betyder: Att segla är nödvändigt, att leva är inte nödvändigt. Sjöfarten var ju väldigt viktig på romartiden. Då klarade man sig faktiskt även utan en debatt i svenska riksdagen. Sedan kan man faktiskt också surra sig fast. Även om man somnar kan man segla vidare, och även om man avlider i sömnen är det ingenting som hindrar att man seglar vidare. Men det är inte alldeles säkert att man seglar in i evigheten, utan kanske in i någon lugn hamn. Herr talman! Det var några lätta tankar som lättat ankar.
Herr talman! Jag tackar Hugo Hegeland för denna redogörelse. Hade jag läst den här texten skulle jag naturligtvis ha översatt navigare till att navi gera. Men efter denna redogörelse har jag insett att den seglats som det här fråga om inte kräver att man är navigationskunnig.
Herr talman! Navigare betyder faktiskt segla på latin. Man började då segla innan man ens kunde navigera egentligen. Om Kjell Johansson föredrar att göra den distinktion han har gjort skall jag inte fortsätta inlägget.

Herr talman! Centerpartiet har gått i bräschen för att åstadkomma en bättre och mera rättvis beskattning av våra folkpensionärer. Det är ett bra tag sedan Martin Olsson slog larm och den socialdemokratiska regeringen förstod att något måste göras. Efter det har vi fått ett antal propositioner på riksdagens bord, som avhandlat pensionärernas beskattning. Varje gång har vi från centerpartiet, folkpartiet och moderaterna reserverat oss, eftersom vi ansett att åtgärderna inte har varit tillräckliga. I varje ny proposition har man åtgärdat en sak i taget. Motvilligt, kan man säga, har den socialdemokratiska regeringen steg för steg baxats ända hit, men tyvärr inte ända fram! Det är emellertid så, herr talman, att verkligheten hinner upp den som flyr från den. Jag håller med Kjell Johansson om att det vore bra om svenska folket kunde följa våra vardagsdebatter i de konkreta sakfrågor som vi sedan beslutar om här i riksdagen. Under den tid jag har varit i riksdagen har jag upplevt att det här i riksdagen funnits en majoritet som låtit de små företagarna arbeta i motvind. Det betänkande vi debatterar i dag utgör inget undantag, utan ett bevis på detta. Alla gamla människor med låga pensioner skall kunna förstärka sin ekonomi genom en arbetsinkomst, som inte brandskattas. Det gäller alla gamla människor utom de som driver ett eget litet företag, en gammal småbrukare, en gammal hantverkare m.fl. Är man egenföretagare så tycks man vara litet extra utsatt i socialdemokraternas ögon. Därmed skall man betala mer skatt än något annan med samma inkomst. Det har genomgående varit så under socialdemokraternas regeringstid under 80-talet. När jag läste den motivering ni har anfört blir jag en aning konfunderad. Jag tycker att ni är ute och seglar och navigerar fullständigt fel. Ni säger att inkomster från småföretag mest liknar kapitalinkomster, och därför skall dessa beskattas. Det är svårt att särskilja, säger ni också, vad som hänför sig till egen arbetsinsats. Jag skulle vilja påstå att i ett litet företag är det den egna arbetsinsatsen som bestämmer allt. Investeringar i hantverksmaskiner, jordbruksmaskiner kräver en egen arbetsinsats för att det skall bli någon avkastning alls. Tvärtom är det med de större företagen — då är det fråga om bolag — där man har möjlighet att ägna sig åt fastighetsförvaltning och finansförvaltning, som ger stor avkastning, men som inte behöver ha med den egentliga verksamheten att göra. Dessa har dessutom gynnats i det nuvarande skattesystemet. Den som driver sitt företag i bolagsform gynnar ni, men inte den som driver en enskild firma eller ett handelsbolag. Något litet eftertänksamhet hade inte skadat. Är det inte bra om en gammal människa med låg pension kan klara sig själv genom att vara en aktiv liten egenföretagare? Det börjar bli vanligt i skatteutskottet att era förslag skall genomföras utan tanke på nu liggande lagrådsremiss om den stora skattereformen. Men nåde den som lägger andra förslag, för då måste den kommande reformen inväntas! I det här fallet är jag tacksam för den generositet som ni har visat mot er själva i fråga om den kommande skattereformen, eftersom det gagnar många gamla människor med folkpension och låg ATP, dock inte egenföretagare. Herr talman! Jag vill här också passa på att lyfta fram centerpartiets förslag om en höjd grundpension, som skulle göra att alla kunde betala skatt efter samma skatteskala och att ingen behövde särbehandlas. Vi har fått fint gehör för det förslaget, och vi hoppas att den nygamla regeringen 1990 känner mera för förslaget än vad den gamla regeringen 1990 gjorde. Vi hoppas på bättre förståelse från den nye finansministern. Det förslag som vi har lagt fram innebär en mera rättvis grundtrygghet för alla människor som uppbär folkpension. Vårt förslag om att t.ex. förmögenheten inte skall påverka extraavdraget är ett led i en skattereform mot en mer rättvis beskattning av folkpensionärerna. Det är underligt att folkpartiet inte ställer upp här. Det är egentligen naivt att tro att människor med stor kapitalförmögenhet och kapitalavkastning ens kommer i fråga när det gäller extraavdrag. Det handlar inte om dessa människor, det är inte dessa vi talar om. Men en liten slant på banken kanske även gamla människor behöver kunna ha. Jag yrkar bifall till de två reservationer som centerpartiet står bakom i detta betänkande.

Herr talman! Jag hade litet svårt att hänga med när Görel Thurdin resonerade här, och jag förstod inte riktigt vilken del av kritiken som riktade sig mot folkpartiet. Jag brukar faktiskt alltid ha litet svårt att hänga med i Görel Thurdins svängar. Men när det gäller hennes kritik mot folkpartiet för att vi inte vill beakta förmögenheten, är det ju så att vi tar bort det extra avdraget 1991. Konstruktionen försvinner ju som företeelse. Följden blir att arbetsinkomster kommer att beskattas på samma sätt, efter samma skatteskala, oavsett om man är pensionär eller ej. Vad kan Görel Thurdin ha emot detta?
Herr talman! Till Kjell Johansson vill jag bara säga att det argument han nu använde faller, eftersom han själv har ställt sig bakom den ena reservationen. Annars hade han ju kunnat låta bli att biträda den reservationen också, med hänsyn till att den kommande skattereformen har en litet annorlunda utformning av pensionsbeskattningen.
Herr talman! Vilka reservationer vi från folkpartiets sida avger i riksdagen lär vi väl ändå bestämma själva. Det finns alldeles speciella skäl till att vi bara kan ställa oss bakom den ena reservationen. Vi har faktiskt träffat en överenskommelse med socialdemokratin om en förändring som gäller ar betsinkomsterna fr.o.m. 1991. Det mycket enkla skälet till detta är att den tekniska utformning som nu detta förslag har fått hade inte varit möjlig att genomföra förrän man gör om hela systemet. Så enkelt är det alltså. Dessutom har faktiskt vårt förslag den fördelen gentemot det centerpartistiska, att när vi lovar pensionärerna en bättre skatteskala, då betalar vi också för det.
Herr talman! Jag tycker att Kjell Johansson skall börja ägna sig åt litet mer saklig debatt när det gäller den här skattereformen. Vi har inte finansierat den i någon mindre omfattning än vad andra har gjort. Dessutom har vi konstruerat en skattereform med en fördelningspolitisk profil som är absolut nödvändig i det ekonomiska läge som landet befinner sig i. Men jag tackar för upplysningen att det handlade om överenskommelsen mellan folkpartiet och socialdemokraterna.

Herr talman! Först vill jag vända mig till Hugo Hegeland, som var glad över att de borgerliga partierna här hade kunnat uppnå enighet. Man skulle väl kunna tillönska även Carl Bildt den glädjen här i dag, men tyvärr har han gått härifrån — och väl markerat den oenighet som gäller bland de borgerliga. Skall jag sedan ge mig in litet i den där mer intellektuella debatten för att göra det hela mer fullständigt, så vill jag säga att jag tror att det var Pompejus som talade om att det var viktigare att segla än att leva. Då har jag alltså varit med även i detta resonemang. Målet för den fulla sysselsättningens politik är ju att alla som vill ha ett arbete skall ha möjlighet till det. Detta är en grundpelare i den socialdemokratiska politiken. Dagens problem är inte brist på arbete utan brist på arbetskraft inom stora områden på arbetsmarknaden. Därför är det viktigt att utbudet av arbetskraft blir större. Många åtgärder planeras nu för ett sådant ökat utbud; det framgår framför allt av vad statsministern anförde här i dag i regeringsförklaringen. För att vi skall kunna klara välfärd och rättvisare fördelning av våra gemensamma insatser krävs i dagens läge en betydligt större ekonomisk tillväxt än vad vi nu har i Sverige. Det finns vissa obalanser i ekonomin. Framför allt gäller det att klara den offentliga sektorn. Det är utifrån detta perspektiv som vi skall se förslaget från utskottet och vad regeringen föreslår i budgetpropositionen. Bland ålderspensionärerna som fyllt 65 år finns det säkert många som inte har något emot att fortsätta att arbeta. Men med de regler som gäller för avtrappningen av KBT och det extra avdraget drabbas den som har inkomster utöver pensionen. Det är naturligtvis angeläget att se över detta, och vi räknar med att kunna få ut fler i arbete efter det att de har fyllt 65 år. Jag tror att många ålderspensionärer skulle kunna göra mycket stora insatser i arbetslivet. Vi vet att det finns många duktiga yrkesarbetare som inte känner sig förbrukade när de har uppnått pensionsåldern. Därför är det nu framlagda förslaget viktigt när det gäller utbudspolitiken, när det gäller att få ut fler människor i arbete. Enligt förslaget skall arbetsinkomster inte under 1990 påverka avtrappningen av det extra avdraget för ålderspensionärer som fyllt 65 år. Vi hoppas att förslaget kommer att få avsedd verkan. Utskottsmajoriteten har delat den meningen och biträder förslaget. Men utskottet har haft att behandla sex motioner, där man bl.a. till det här förslaget vill knyta även andra inkomster än rena löneinkomster. Det kan vara något komplicerat att definiera vad som är arbetsinkomster när det gäller företagare — och egenföretagare. Därför har vi inte biträtt det förslaget. Vi vet ju att detta är någonting som gäller för 1990. Beträffande prövningen av kapital tycker jag att det inte riktigt hör hemma under den här frågan. Avsikten med det hela är ju ändå att öka arbetsutbudet. Därför yrkar jag avslag på de reservationer som här avgivits. Att nu, innan ens lagrådet har avgivit remiss, gå in i en stor debatt om det som väntar oss om några månader — det som vi skall behandla i skatteutskottet och i denna kammare — tycker jag inte det finns någon anledning till. Därför skall jag inte börja diskutera med bl.a. Görel Thurdin om hur det kommer att se ut i framtiden. Men förhoppningen är ändå att riksdagen skall kunna fatta ett beslut i den här frågan. Då blir det ju förändringar bl.a. när det gäller de extra avdragen. Kjell Johansson var inne på vad Ingvar Carlsson har sagt i den här frågan. Jag tror ändå att det är att försöka krama ut alldeles för mycket ur det här litet speciella ärendet, om man hänvisar till att det gäller vår syn på små och medelstora företag. Jag instämmer naturligtvis med vad Ingvar Carlsson har sagt i den frågan. När det gäller livräntorna är den frågan föremål för en särskild beredning.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

Herr talman! Först kan jag instämma i Torsten Karlssons upplysning att det faktiskt var Pompejus som ursprungligen formulerade det uttryck som Kjell Johansson ställde sig mycket tveksam till om det låg någonting i. Nu åberopade Torsten Karlsson även statsminister Ingvar Carlsson och nämnde att han i sitt anförande i dag hade talat för ökat utbud av arbetskraft. Ja, det gjorde han, men dessutom talade han för ett minskat utbud av arbetskraft, och det var därför konstigt att Torsten Karlsson åberopade statsministern. Det extra avdraget för pensionärer, som behandlas i detta ärende från skatteutskottet, skall inte avtrappas när det gäller löneinkomster. Det är riktigt att syftet är att öka utbudet av arbetskraft, men vad Ingvar Carlsson uppehöll sig vid var hur man minskar utbudet av arbetskraft, nämligen genom att besluta om en sjätte semestervecka och dessutom förlängd föräldraförsäkring. Båda de förslagen leder till ett minskat utbud av arbetskraft, och därför borde Torsten Karlsson snarare ha hänvisat till Ingvar Carlssons an förande som ett utmärkt exempel på hur inkonsekventa socialdemokraterna är i den politik de försöker föra.

Herr talman! Ingen inom socialdemokratin har hittills lyckats komma ens i närheten av en plausibel förklaring till att den som har lägre pension skall ha högre skatt. Jag hade väl inte hoppats så mycket på Torsten Karlsson, men han har ändå i två inlägg till chansen att försöka förklara detta. Förklaringen att det här är ett litet, speciellt ärende, som man inte riktigt vet hur man skall hantera, duger inte. Vi har nämligen redan hanterat frågan. De här livräntorna var en gång i tiden skattefria och beaktades på det sättet. Det är bara att gå tillbaka och se hur man gjorde då — det kan inte vara något större bekymmer. Sedan talade Torsten Karlsson ganska mycket om bristen på arbetskraft och hur bra det här förslaget är, när alla dessa duktiga yrkesarbetare nu kan tas till vara. Men hur är det då med alla dessa duktiga småföretagare och hantverkare? Skulle inte de kunna göra en insats? Är det verkligen riktigt att tala om för dem att de inte betyder någonting, att man inte bryr sig om dem? Man bör inte göra det, Torsten Karlsson, samma dag som statsministern står i denna talarstol och högtidligt deklarerar att de små och medelstora företagen skall ägnas en särskild uppmärksamhet. Ingen kan tolka det på annat sätt än att den uppmärksamheten i fortsättningen också skall vara sådan som den ni tidigare tyvärr har haft en tendens att ägna företagarna, nämligen en negativ uppmärksamhet. Torsten Karlsson försökte sig också på en förklaring, nämligen att det var svårt att definiera vilka som var företagare eller ej. Det begriper jag inte alls. Om man ger alla människor samma förhållanden behöver man inte definiera detta.

Herr talman! Visst blir det ett beslut här i kammaren, Torsten Karlsson — det är jag helt övertygad om. Det beslut vi fattar är ett av de steg som vi har baxat er socialdemokrater in på. Det är en trappa som ni mödosamt tar ett steg i taget i. Det är stora obalanser i ekonomin, beroende på avsaknaden av god fördelningspolitik. Jag vill fortfarande hävda att det inte bara handlar om arbetskraftsbrist, utan det handlar också om att det behövs ett rättvist system. När det gäller produktionsfaktorerna handlar det om för låg produktion. Detta kan kopplas till egenföretagarna, som bidrar till produktionen och på det viset är lika viktiga att stimulera som dem som inte har ett litet företag. Jag håller med om att arbete är livskvalitet. Det är mycket viktigt att människor som vill fortsätta att arbeta när de är äldre får göra det. Det här är en rättvisefråga. Ni socialdemokrater har inte alls klarat av att hantera frågorna beträffande småföretagen tidigare, och det är då inte förvånande att ni fortsätter att föra en krystad argumentation om egenföretagarna. I dag är deras nettovinst ATP-grundande och betraktas som en arbetsinkomst, och det borde också gälla för pensionärerna och deras extra avdrag. Men här gör ni helt plötsligt ett avsteg och hävdar bestämt att det egentligen inte är en arbetsinkomst som de redovisar. Det är något helt nytt som ni lyfter fram. Det är beklämmande att ni inte kan ge efter på sådana här punkter, där det inte är fråga om särskilt mycket pengar.

Herr talman! Kjell Johansson säger att vi är litet tveksamma i fråga om att definiera arbetsinkomster, men även om han på senare tid har blivit övertygad lade folkpartiet ned sina röster när frågan behandlades i utskottet. Vi får nog erkänna att frågan i denna del kan vara något komplicerad. Det finns naturligtvis mycket att säga om småföretagare i detta sammanhang, men jag tycker inte att man behöver vara så pessimistisk. Statsministern talade ju om detta för några timmar sedan här, och socialdemokraterna har alltid stått för sina löften. Hugo Hegeland talade om konsekvensen i förslagen och hänvisade till sex veckors semester. Men alla grupper i samhället har inte sex veckors semester, eftersom de inte har lyckats vid förhandlingsbordet. Det har alltid tillhört den goda ordningen när det gäller facklig-politisk samverkan att det socialdemokratiska partiet har fått se till att dessa orättvisor har korrigerats så att sådana förmåner även har kommit de grupper till del som inte har varit så privilegierade. Föräldraförsäkringen är en viktig familjepolitisk fråga, som vi har gett löften om. Vad vill de borgerliga i det avseendet, i första hand moderater och centerpartiet? Folkpartiet är väl litet obestämt i den frågan. Jo, de vill ha vårdnadslön. Vad innebär då det i fråga om utbudet av arbetskraft, om man inför ett system där folk kanske binds ännu mer utanför arbetet? Vi vill alltså föra en offensiv familjepolitik med familjeförsäkringen och en utbyggd barnomsorg.
Herr talman! Jag vill bara säga till Torsten Karlsson att det som har utmärkt den socialdemokratiska tiden under 80-talet har varit just ord. Det har många gånger varit mycket välformulerade framställningar i kammarens talarstol och i andra talarstolar, men ni har absolut inte levt upp till det ni har sagt. Man kan inte alltid ta fasta på era ord, då man inte vet vad det blir för handling efteråt. Eftersom vi talade om vårdnadslön, skall jag be att få tala om att den kan vara minst lika, ja, faktiskt mer dynamisk än föräldraförsäkringen. I dag går det inte att få någon plats på daghem. Vi vet att det finns daghemsköer. Föräldrar har ingen ekonomisk möjlighet att själva skapa den önskade barnomsorgen, och de har på grund av denna köbildning ingen möjlighet att komma ut i arbetslivet. En vårdnadslön skulle innebära att en förälder tillsammans med andra föräldrar som står i kö skulle kunna åstadkomma barnomsorg och därmed komma ut i arbetslivet. Jag tror att ni har försökt alldeles för litet att göra en analys av det förslag som vi har lagt fram. Ni klarar inte av att uppfylla de löften ni har givit om barnomsorgen. De människor som står i kö har alltså inte kunnat gå ut i arbetslivet under den här tiden. Det har varit en av anledningarna till att det rått personalbrist ute på arbetsplatserna.
Herr talman! Torsten Karlsson undrade varför vi gick emot argumentet för en sjätte semestervecka till alla. Hans motivering var att alla inte har sex veckors semester och att det var ett rättvisekrav att alla skulle ha det. Men det finns för det första ingenting som säger att alla skall ha lika lång semester. För det andra finns det ingenting som säger att alla vill ha lika lång semester. Torsten Karlsson skulle i så fall kunna gå vidare och säga att alla skall ha lika lön. Varför skulle de inte ha det? Det är väl också ett rättvisekrav. Den argumenteringen håller inte. Inte heller håller argumenteringen när det gäller effekten av en vårdnadsersättning, som Görel Thurdin var inne på. Den kan mycket väl leda till ett ökat arbetskraftsutbud. Det finns ensamma barnvårdare som tar hand om fyra fem barn, medan personaltätheten på daghemmen är en anställd på vart tredje barn. Effekterna är inte alls givna. Vårdnadsersättning behöver inte innebära att utbudet av arbetskraft minskar. I det sammanhanget kan Torsten Karlsson också säga: Varför skall inte alla föräldrar som har småbarn ha samma ersättning? Det är det som är poängen med vårdnadsbidrag. De som nu står utanför kommunal barnomsorg får själva betala sin omsorg, medan de som fått kommunal barnomsorg får en subvention på ca 60 000 kr. Varför inte vara konsekvent och säga att det är rättvist att alla småbarnsfamiljer får en subvention på 60 000 kr. per barn?
Herr talman! Nu försöker Torsten Karlsson att krypa bakom formalia och blandar in hanteringen i utskottet. Den här reservationen handlar om två saker. Den handlar dels om avtrappningen av det extra avdraget vid inkomst av rörelse, dels om det helt ohemula förhållandet att människor med t.ex. livränta skall drabbas av en högre skatteeffekt och få en starkt försämrad levnadsstandard ju sämre pension de har. Det finns alldeles speciella skäl till att vi röstade som vi gjorde i utskottet. Men vi gjorde under ajourneringen av frågans behandling klart att vi skulle komma att rösta på det förslag som föreligger och som nu uttryckts i en gemensam reservation. Det gjordes fullständigt klart för er då. Kom inte nu och kryp bakom formalia. Förklara i stället, Torsten Karlsson, rättvisan i att den som har låg pension skall ha högre skatt.
Herr talman! För att göra Kjell Johansson litet mer uppmärksam på vad det är han sysslar med i skatteutskottet vill jag läsa upp några rader. Här står att utskottet beslutade med tio röster mot fem att avstyrka motionsyrkandet om att även annan inkomst än löneinkomst skall undantas vid avtrappningen av pensionärers extra avdrag. Fp-ledamöterna lade ned sina röster. Hugo Hegeland börjar helt plötsligt prata om varför alla skall ha lika lång arbetstid. Jag förstår att det är en fråga som rör sig i moderaters själar. Varför skall de som har de tyngsta arbetena ha åtta timmars arbetsdag och 40 timmars arbetsvecka och varför skall de ha sex veckors semester, som andra grupper har uppnått? Det är kanske en typisk infallsvinkel för moderaterna att se den här frågan på det sättet. Vi har i alla fail fört en ganska framgångsrik familjepolitik under 80-talet. Jag tror att det är 80 000 människor som sysselsätts inom barnomsorgen. Det är en ganska god expansion. Målsättningen är, och det målet kommer att uppnås, att alla som gör anspråk på en barnomsorgsplats skall få det.

Herr talman! Vi har inte fogat någon reservation till detta betänkande. Jag tycker i och för sig att betänkandets idé är utmärkt. Marginalskatteeffekterna var mycket stora för pensionärerna i avtrappningszonen. Det blir nu en mycket klar förbättring. Jag vill däremot ta chansen att nämna några ord om den syn man tycks ha på äldre människor. Pensionärer kan vara av olika sorter. De kan vara aktiva som Hugo Hegeland och vilja jobba väldigt mycket. Det är en valfrihet man har. De kan vara slitna och inte vilja jobba särskilt mycket. De kan helt enkelt prioritera andra saker i livet. Jag har gjort mitt. Jag är kanske 65, 67 eller 63 år. Jag vill hålla på med helt andra saker. Jag vill odla rosor, se efter mina barnbarn och hålla på med sådana saker. Men tyvärr, kära vänner i skatteutskottet, betraktar tre av er plus den nye statsministern denna morgon pensionärer som utbud på arbetsmarknaden. Det är det man blir när man blir gammal: utbud på arbetsmarknaden. Då kan man tas i anspråk som en resurs. Detta gäller en arbetsmarknad som under de senaste 30 åren haft en ökning av det verkliga utbudet på över 50 26. Under samma tid har man sett en dramatisk förändring vad gäller automatisering av tillverkning och datorisering av kontorsarbete. Allting är effektivare, ändå behövs det ett större utbud på arbetsmarknaden. Detta är något, det vill jag påpeka, ganska sjukt. Bakom det ligger naturligtvis ett ständigt ökat krav på materiell tillväxt. Det är det jag vill ta tillfället i akt att säga, att jag hoppas att vi så småningom kan få en annan trend. Vi skall inte pressa upp en högre pensionsålder för dess egen skull, för att få ett större utbud på arbetsmarknaden, utan för att få en mer flexibel pensionsålder, så att äldre människor också kan ha den valfrihet som jag hoppas att alla människor skall kunna nå i ett samhälle som egentligen borde bli bättre och bättre.

Herr talman! Jag får först tacka Gösta Lyngå för de älskvärda ord han riktade mot mig och min insats. Jag ber om ursäkt för att jag ändå måste invända mot litet av Gösta Lyngås argumentering, när han säger att det är något sjukt med ett ökat utbud av arbetskraft i form av pensionärer. Det är naturligtvis inte det avgörande. Det är mer en teknisk term för vad som händer. Vi gör det naturligtvis för den enskilde, för många vill fortsätta att arbeta, inte minst jag, som herr Lyngå mycket riktigt påpekade. Men andra vill sluta tidigare, och vi har en rörlig pensionsålder. Det kan dock göras en del för att den skall bli ännu rörligare. Dessutom har levnadsåldern stigit hela tiden sedan mänsklighetens tillkomst. Medelåldern är nu faktiskt uppe i 80 år för kvinnor och 74 år för män. Det visar sig också att de som håller i gång och är aktiva lever desto längre. Arbete befordrar alltså inte bara hälsa utan också livslängd.
Herr talman! Visst, Hugo Hegeland, lever människor längre, men vad är det som skall öka? Är det människors tid i ekorrhjulet, som ingående i utbudet på arbetsmarknaden, eller är det möjligheten att leva ett friare liv, att i större utsträckning syssla med saker som man själv väljer? Jag vet att Hugo Hegeland hellre väljer att stå i riksdagen och tala än att göra andra saker, men många människor har andra prioriteter, och det är tendensen att nedvärdera dessa andra prioriteter som jag ville inlägga ett ord emot.

Herr talman! Som en av kammarens något yngre ledamöter vill jag poängtera att det finns all anledning att uppskatta våra pensionärer, men att det inte bör ske den fiskala vägen. Det är sant att vi under en lång följd av år har haft orimliga marginaleffekter för pensionärerna. Vi i vpk har från vårt håll försökt att bidra till att lindra dessa effekter. Det har hänt en hel del under åren 1988, 1989 och 1990. Hösten 1988 lade regeringen fram förslag som skulle lindra marginaleffekterna men samtidigt höja skatteuttaget för pensionärer med 80 000-90 000 kr. i inkomst. Detta avvisade vi från vpk tillsammans med de borgerliga partierna, och det var bra eftersom det gällde en dålig lösning. Samtidigt beslutade alla partier enigt att KBT inte skulle avtrappas för inkomst av tjänst. Också det var ett bra beslut. Vi hade en lång debatt i skatteutskottet om hur man skall se på den förmögenhet som är bunden i boende. Vi tog då steget över till den borgerliga sidan och skapade först enighet med den. Sedan kunde vi också skapa enighet med socialdemokraterna. Det har alltså gått framåt. Hösten 1988 fanns det också förslag från folkpartiet om ett allmänt förvärvsavdrag om 10 000 kr. för pensionärer. Vi i vpk lade fram ett förslag om ett tjänstavdrag om 10 000 kr. Det avvisades den gången, och vi kunde inte driva igenom det med de borgerliga partiernas stöd. Tyvärr kunde vi inte heller ansluta oss till folkpartiets linje, och det blev vad man i schacksammanhang kallar en pattställning. Nu har dock regeringen lagt fram ett förslag. Vad som tidigare ansågs vara ett orimligt vpk-förslag har regeringen nu förbättrat genom att så att säga lägga ett överbud till vpk:s politik. Vi ansluter oss till detta ”överbud”, som vi tycker är rimligt. Vi tog inte till så mycket hösten 1988, eftersom vi inte trodde att vi kunde få med oss socialdemokraterna på ett sådant förslag, och nöjde oss med mindre. Nu ansluter vi oss gärna till merlinjen, innebärande att man helt slopar avtrappningen för inkomst av tjänst. Det är bra och kommer att ge positiva effekter, dock kanske inte så stora effekter som man vill uppnå, med tanke på att de som berörs av detta ofta är ”äldre äldre”, som är mindre benägna att gå ut på arbetsmarknaden än vad ”yngre äldre” är. De senare har ofta en så pass hygglig pension att de inte riktigt berörs av detta. Vissa grupper kan dock påverkas positivt, och det är bra. Förhållandena har alltså blivit något rimligare. Man har i debatten också kommit ut på litet vidare områden, och jag vill något kommentera det som då har sagts. Det har här framhållits att det skall bli bättre 1991, och det är sant. Men 1991 har också varit på väg att bli ett mycket dåligt år. I de beramade skatteutredningarna fanns en enighet mellan socialdemokraterna och folkpartiet om att man skulle lägga en s.k. grundavgift på pensionerna, en socialavgift på förmånen av en utbetald socialavgift, dvs. en slags dubbelbeskattning av pensionärer. Det var vi och moderaterna i oppositionen som i debatten kunde tvinga socialdemokraterna och folkpartiet att vika från denna ståndpunkt. Det höll alltså på att inte bli bättre, utan vi höll på att få en helt orimlig ordning, där en socialavgift skulle uttas på en social förmån. Det sägs nu att det skall bli så mycket bättre 1991, och det är sant, men det är inte så att alla särregler försvinner. Det är sagt att pensionärernas beskattning skall utformas i huvudsak på samma sätt som nu, och det skall införas ett särskilt grundavdrag motsvarande folkpension och pensionstillskott. Detta avdrag skall ersätta det extra avdraget för pensionärer men skall i princip utformas på samma sätt. Det är, för att använda ett gammalt talesätt, litet av gammalt vin i nya läglar. Görel Thurdin nämnde det förslag som framlagts av centern. Vi har från vpk framfört en idé som är mycket lik detta förslag. Vi har alltså i dessa två partier mycket likartade idéer. För att dessa frågor skall kunna lösas på ett i grunden riktigt sätt bör vi gå över till ett system utan några som helst särregler för pensionärerna, och för detta krävs att pensionerna höjs. Då kan man ta ut beskattningen på samma sätt. Då skulle man också kunna få ett system där de s.k. utbudseffekterna blir mer effektiva. Om man kunde kombinera ett system där pensionärerna beskattas på samma sätt som vanliga löntagare med en ökning av grundavdragen och en större minskning av marginalskatterna i låga och normala lägen, skulle man få de verkliga utbudseffekterna. Om man sänker skatten ytterligare i inkomstintervallerna mellan 80 000 och 120 000 kr., skulle vi kunna få utbudseffekter bland de ”yngre äldre”. Det skulle vara en effektiv väg och skulle också vara fördelningspolitiskt riktigt. Vad gäller utskottets betänkande vill jag bara säga att de ståndpunkter som ledamoten Kjell Johansson intar är rimliga. Det som han har sagt om dem som har förmånen av att uppbära livräntor tycker jag är klokt. Frågan är nu under utredning, men jag vill förutskicka att vi för vår del är beredda att överväga denna fråga i Kjell Johanssons anda. Men jag vill också säga att vi i vpk först vill skaffa oss mer information från pågående utredningsarbete. Vad sedan gäller frågan huruvida avtrappning skall ske mot inkomst av kapital, av rörelse och av jordbruk vill jag deklarera följande. Vi säger kategoriskt att vi inte vill gå med på en avtrappning mot inkomst av kapital. Beträffande inkomst av rörelse och jordbruk kan jag erkänna att vi är ambivalenta. Vi har sett vilka gränsdragningsproblem som finns och har valt vår ståndpunkt med hänsyn till dessa. Vi anser fortfarande att det är rimligt att den som har betydande kapitaltillgångar får utnyttja denna möjlighet. Görel Thurdin sade att det tas små steg i denna fråga. Jag vill säga att några små steg är bättre än inga steg alls. Framför allt kan man se att sådana steg tas när vi i vpk skjuter på i denna fråga, och det har uppnåtts ganska hyggliga resultat under de senaste åren.

Herr talman! Torsten Karlssons senaste replik tvingar mig till detta inlägg. Hans replik var ett slag under bältet, ett försök att krypa bakom formalia för att komma åt oss folkpartister. Torsten Karlsson är dessutom ute på mycket farliga vägar. Det är nämligen så att det beslut som han refererade till genom att återge en protokollsanteckning var preliminärt antaget i utskottet. Efter det att protokollet har justerats har vi reserverat oss, och sedan har vi formulerat vår reservation. Reservationen har fogats vid dagens betänkande, och det är den och ingenting annat som gäller, Torsten Karlsson. Efter de turer som Torsten Karlsson gjort riskerar Torsten Karlsson att vi helt måste lägga om beslutsrutinerna i skatteutskottet och ta varenda votering i repris. Jag tycker att Torsten Karlsson skall tänka sig för innan han i brist på argument i en sakdiskussion kryper bakom ett så svagt resonemang. Låt mig, eftersom jag ändå har ordet, säga till vpk att inte behövde vpk tvinga oss att avstå från grundavgiften på pension — det behövde ni inte. I övrigt vill jag uttrycka ett stort tack för att ni nu ställer upp på de här tankegångarna då det gäller skatteeffekterna för pensionärer med livränta. När jag började motionera om detta var jag ensam om att reservera mig. Sedan har partierna fallit in ett efter ett — nu är det bara miljöpartiet vi väntar på; sedan kan socialdemokraterna tycka vad de vill.
Herr talman! Vad jag ville beskriva när jag talade om folkpartiets agerande i utskottet var närmast att folkpartiet har varit litet tveksamt i den här frågan.
Herr talman! Jag är faktiskt mycket ledsen över att behöva förlänga den här diskussionen. Men låt mig då läsa upp passusen i fråga i den motion som vi röstade för i utskottet. Där heter det, under rubriken Pensionärernas avdrag: Pensionärernas extra avdrag bör inte trappas av mot vare sig löneinkomster eller rörelseinkomster. Regeringens förslag tar bara sikte på löneinkomster. Vi anser emellertid att förutsättningarna för extra arbetsinsatser efter uppnådd pensionsålder är särskilt goda för pensionerade hantverkare och egenföretagare. Även dessa bör alltså uppmuntras genom att det extra avdraget inte reduceras mot rörelseinkomster. Det var detta vi röstade för vid voteringen i utskottet.

Herr talman! I betänkandet om anslag till skatteförvaltningen behandlas också någonting som benämns koncernregister. Det är ett centralt koncernregister som man skall använda sig av i skatteförvaltningen för att effektivisera kontroll, osv. Det är ett nytt begrepp. Det är faktiskt så att det i dag inte finns några särskilda regler för koncernrevision. Begreppet är obekant i taxeringsförfattningarna. Egentligen har varken riksskatteverk eller datainspektion nämnt begreppet i sina föreskrifter om hur taxeringsrevision skall gå till när det gäller ADB-behandling. Jag vill läsa upp inledningen till en motion, som har väckts av Martin Olsson m.fl. från centerpartiet, om rättstryggheten: ”Rättssäkerheten är av grundläggande betydelse som förutsättning för ett demokratiskt samhälle. Varje medborgare måste kunna känna rättslig trygghet och ha möjligheter att hävda sina intressen och rättigheter samt kunna lita på att samhället behandlar var och en korrekt och lika. Dessutom skall den enskildes integritet respekteras. Skatternas stora ekonomiska betydelse såväl för de flesta medborgare som för samhället och de många kontakter med myndigheter som enskilda har i skattefrågor medför att rättstryggheten inom detta område har särskilt stor betydelse.” Här är nu ett koncernregister på gång där man kan utnyttja information på ett helt annat sätt än vad som tidigare har varit brukligt. Egentligen skall man kunna utgå från att beslut i samband med en taxeringsrevision grundas på material som har inhämtats vid just den revisionen, men här ger man möjlighet att binda ihop olika register, därför att företagen ingår i samma koncern. Därigenom släpper man rättssäkerhetskravet och kravet på skydd av integriteten när det gäller ekonomisk brottslighet och ekonomiska angelägenheter, medan man om det t.ex. rör sig om våldsbrott är betydligt känsligare när det gäller integriteten. Det är ju litet knepigt. I betänkandet säger man att riksdagen inte skall lägga sig i det här nu, eftersom det i regeringen pågår en beredning av ärendet om ett eventuellt koncernregister och hur det i så fall skall vara utformat. Men riksdagen är ju det högsta beslutande organet, och det är riksdagen som har ansvaret för vilka register vi skall ha och för rättstryggheten här i landet. Jag tycker att det är oerhört viktigt att vi i riksdagen då markerar en viljeinriktning när det gäller rättstryggheten, för att skydda integritet av olika slag. Jag tycker också att det är viktigt att vi går in tidigt och säger ifrån hur vi tycker att det skall se ut. Det är bättre än att vi går in i efterhand när vi ser att felaktiga saker införts och då börjar skrika högt med utgångspunkt i olika rättsfall för att belysa att det var fel. Jag tycker faktiskt att socialdemokra terna och den majoritet som står bakom betänkandet, speciellt när det gäller förslaget om koncernregister, inte riktigt tar riksdagens uppgift på allvar, när man ständigt hänvisar till att vi skall vänta på att höra vad andra tycker och tänker innan vi talar om vad som skall gälla här i riket. Jag tycker att rättssäkerhet över huvud taget är en viktig fråga i vår öppna demokrati. Därför yrkar jag när det gäller ett centralt koncernregister bifall till reservationen, som också folkpartiet och moderaterna har ställt sig bakom och som är grundad på en motion av Bengt Kindbom.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 23 behandlas frågan om anslagen till riksskatteverket. Vpk har reserverat sig till detta betänkande, och, herr talman, jag vill yrka bifall till vpk:s reservation. Vi kräver ytterligare medel, och varför gör vi det? Är det ett utslag av populism eller allmän spendersamhet? Har vpk som princip att alltid öka på anslagen? Eller har vpk helt enkelt överskattat behoven i skatteförvaltningen? De är alla möjliga förklaringar. Men frågan om populism faller väl ändå snabbt. Det finns betydligt mer näraliggande ting att föreslå om man vill göra sig populär i breda väljargrupper. Mer pengar till skattmasen är i alla fall inte den enklaste formen av poujadism. Kan man då säga att vpk i allmänhet är mer ”bevillningsberett” än andra partier? Ja, det finns kanske en sådan tendens, i något fall. Men att man ligger över i anslag behöver inte betyda att man begär för mycket — det kan lika gärna bero på att andra, av diverse skäl, inte är beredda att anslå erforderliga medel. Oavsett dessa principfrågor diskuterar vi nu ett konkret betänkande angående anslagen til RSV; vi för inte någon allmän debatt. Och om vi ser till konkreta ting, finner vi redan i nästa betänkande på föredragningslistan, det angående anslagen till tullen, en annan bild. Där reserverar sig de borgerliga partierna till förmån för mer pengar till gränsskyddsstyrkor, etc., mot narkotika. Vpk däremot går emot och gör bedömningen att verket för närvarande inte kan disponera dessa medel på ett effektivt sätt. Andra partier är här mer ”bevillningsberedda” än vpk. Där vill vpk avvakta, men borgerligheten vill anslå mer pengar. Varför är det då så när det gäller anslag till skatteförvaltningen? Ja, en elak tunga skulle säga att socialdemokraterna går emot vpk för att regeringen vill att man skall göra det. En elak tunga skulle påstå att borgerligheten går emot för att man brukar vara försiktig när det gäller att göra fördjupade skattekontroller — åtgärder mot skatteundandragande ligger så att säga inte i linje med nyliberalt tänkande. Men det är ju en elak tunga som skulle säga det. Utskottets talesman kan säkert redovisa en bättre och mindre elak förklaring till att vpk:s motion ej kunde vinna bifall i utskottet. I varje fall hoppas jag det. Tyvärr kan jag inte utläsa förklaringen i betänkandetexten. Har vpk överskattat behoven? Nej, alla i skatteutskottet vet nog och erkänner troligen att det finns stora luckor och behov inom skatteförvaltningen. För att vara handfast kan jag säga att ingen ICA-handlare skulle drömma om att förbättra sin lönsamhet genom att satsa mindre på att följa upp svinnet. Ingen småföretagare skulle heller rationalisera genom att dröja med att sända ut fakturor. Det är en udda strategi att spara genom att ta in mindre inkomster. En sådan policy borde inte vara tänkbar någonstans och absolut inte i ”storföretaget” staten. Nyligen kunde media meddela att riksskatteverket genom riktade kontroller på företagssidan fångat upp ca 17 miljarder kronor. Det innebär en utebliven skatteintäkt på ca 11 miljarder kronor eller omvänt en extra intäkt till samhället på samma belopp. Det motsvarar ungefär vad samhället betalar ut i barnbidrag. Om man är pessimist eller kanske möjligen realist och antar att bara hälften av dessa pengar kommer in till statskassan, så ger det i alla fall en inkomstförstärkning på 5—6 miljarder kronor. Extra anslag till skatteförvaltningen är således satsningar som betalar sig med mycket stor och snabb råge. Vi i detta land har inte råd att spara så att vi förlorar miljarder. Trots att alla är överens om att vara återhållsamma med att öka statens utgifter, händer det ganska ofta att kammarens majoritet gör en annan bedömning av rimlighet än vad regeringen gör i sina finansöverväganden i budgetpropositionen. I går läste jag i media att kulturutskottet ville öka anslagen till idrottsrörelsen med ungefär 20 milj.kr. Det är nog gott och väl samt riktigt, och vpk har också stött det förslaget. Personligen måste jag dock erkänna att jag finner det anmärkningsvärt att det går att uppnå enighet om mer pengar till idrottsrörelsen samtidigt som det inte är möjligt att uppnå enighet om att anslå 26 milj.kr. mer till skatteförvaltningen. Utskottet säger att riksdagen nyligen har satsat mer pengar till skatteförvaltningen i Stockholm. Men visst vet riksdagen att Sverige är större än Stockholm. Det finns problem såväl i söder som i norr. Utskottets ledamöter har varit i Kristianstad och i norra Sverige och tagit del av problemen där. Själv kommer jag från väst och vet att problemen finns även där, trots satsningen i Stockholm. I Göteborg och Bohuslän genomför man nu riktade företagskontroller på vad man kallar stora bolag. Man har en stab på 60 personer som arbetar med skatterevisioner. Dessa handläggare har redan under 1989 genom riktade företagskontroller fångat upp uteblivna skatteintäkter på 1000 milj.kr. Det gör att varje handläggare i genomsnitt hämtat in drygt 16 milj.kr. O-länet har ca 10 20 av Sveriges storföretag. Resultatet har förvaltningen uppnått, trots att bara en minoritet av de beslutade revisionerna är slutförda. Om denna oerhört kvalificerade personal fortsätter sitt arbete, kan också dessa goda resultat upprätthållas. Det gäller inte bara att kontrollera utan att också att sprida kunskap bland företagare om vilka regler som faktiskt gäller. Det handlar således om service och rådgivning så att misstag bland företagarna kan undvikas. Det är inte fråga om skattebrott i egentlig mening utan om olika bedömningar. Visst kan det också handla om skatteundandraganden, men det behöver inte göra det. Det gäller att skapa ett smidigt förhållande mellan den skattskyldige och samhället. Hur ser då verkligheten ut bland den personal som arbetar inom skatteförvaltningen? Under 1988 avgick 6 handläggare med pension i O-län, medan 41 slutade av annan orsak. Det fanns alltså en annan, alternativ arbetsmarknad som lockade. Under 1989 gick 6 personer i pension, medan 22 gick över till tjänst på det privata området. Varför gjorde de det? Jo, det handlade om lönesituationen. De kunde höja sin lön med 2000—-3 000 kr. Inom skatteförvaltningen blir arbetsbördan för handläggarna allt större, den materia som skall behandlas blir alltmer omfattande. Kolleger slutar och får högre lön på andra arbetsplatser, medan arbetsbelastningen inom skatteförvaltningen ökar utan att de anställda får någon lönekompensation för det. Därmed väljer fler att följa kollegernas exempel. Det blir tunnare och tunnare med kvalificerad personal år från år. Avgången är genomsmittligt ca 8 20 och uppemot 10 26 bland kvalificerad personal varje år. I Stockholm kan det röra sig om 20 96. I fråga om vissa specialistkompetenser kan det röra sig om hela 25 90. Hela avdelningar raderas ut, och en oerhört stor sakkunskap försvinner från förvaltningen. Framför allt är det den personal som har arbetat från två till fem år som slutar. Det är den personal som just har lärt upp sig och blivit kvalificerade handläggare. Förvaltningarna i O-län har lyckats bromsa avgångarna det senaste året genom lönepåslag för den relativ nyanställda personalen. Men även de som har arbetat länge vill ha en rimlig löneutveckling. Lojalitet varar länge, men inte hur länge som helst. Den äldre, lojala samt mest kunniga personalen ser med undran på utvecklingen. Hur skall förvaltningen i O-län kunna upprätthålla sina goda resultat och behålla sin personal? Dessa mål förutsätter faktiskt varandra, och de förutsätter mer resurser. Det är inte bara handläggare, högskoleekonomer, som lämnar förvaltningen, utan det börjar även den s.k. baspersonalen att göra. Under 1989 lämnade 25 personer i denna kategori förvaltningen och gick över till alternativ arbetsmarknad. Problemen hopar sig alltså i detta län. Man kan väl föra över resurser från andra län och omdisponera, säger kanske någon. Men enligt det beslut som gäller är det O-län som skall föra över resurser till Stockholm. Länet i fråga anses ha för stora resurser. Man skall alltså hjälpa till att lösa Stockholmskrisen som är än mer akut. Vi i vpk har yrkat ett anslag på 26 milj.kr. till skatteförvaltningen i O-län. Det är en ökning med ca 1 90 av nuvarande anslag. Det är en minimihöjning för att se till att man inte behöver fylla hålen med hål. Att laga hål med hål är ingen klok politik. Det är vad vi just nu tvingar skatteförvaltningen till. Herr talman! Det finns ett ordspråk som säger att snålheten bedrar visheten. Det är just vad kammaren gör om den inte bifaller vpk:s reservation. Jag är rädd för att kammaren inte heller kommer att göra det. Det är alltså inte ett klokt beslut. Kanske kan utskottets talesman redogöra för alternativa vägar att lösa de problem som jag har tecknat, att få in de skatteintäker som behövs, att förbättra servicen till de skattskyldiga, att se till att rättssäkerhetsprinciper upprätthålls och att alla skattskyldiga behandlas på lika sätt. Detta fordrar mer anslag. Kanske kan dagens debatt leda därhän att man inom regeringspartiet — jag höll på att säga den stora minoriteten — omprövar sin inställning liksom att även oppositionen gör det. Det gäller att se till att skatteförvaltningen i O-län får de medel som den måste ha för att kunna upprätthålla en rimlig nivå i arbetet.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
De skall veta att personalen är kompetent och att inte de rika kommer undan skatt därför att det är alltför lätt att fuska. Naturligtvis är det inte enbart fråga om fusk , men det finns mycket av det slaget. Därför är hög kompetens på riksskatteverket mycket viktigt. Jag yrkar således bifall till reservation 1. Även reservation 2 yrkar jag bifall till. Den handlar om utlokalisering av riksskatteverkets verksamhet med fastighetstaxering till Lindesberg. Det överensstämmer med vår allmänna inställning att så bör ske. Om det går att utlokalisera ämbetsverk från tätorten Stockholm utan alltför stora problem, då skall det också göras. På beskattningsområdet bör det vara ganska enkelt att göra det. Man använder sig av terminaler och det finns inga större transportsvårigheter. I Lindesberg är man väl förberedd för denna utflyttning. Det skall bli mycket spännande att höra Bruno Poromaa från Kiruna försöka försvara utskottets motivering när det gäller att motarbeta en utlokalisering av denna verksamhet till Lindesberg och i stället behålla den i Stockholm. Jag är så nyfiken på svaret att jag slutar nu, herr talman.
Herr talman! Till det här betänkandet, som har tillkommit med anledning av regeringens förslag om anslag till riksskatteverket och andra verksamheter inom finansdepartementets verksamhetsområde, har fogats tre reservationer. En av dem berör anslaget, en gäller utlokalisering av fastighetstaxeringsverksamheten till Lindesberg och den tredje riksskatteverkets begäran om att få upprätta ett centralt koncernregister. Lars Bäckström har i väl valda ordalag pläderat för den förstnämnda reservationen, som kommer från vänsterpartiet kommunisterna och miljöpartiet. Där föreslås att det totala anslaget till riksskatteverket och de regionala och lokala skatteförvaltningarna, som uppgår totalt till 3,4 miljarder kronor, skall plussas på med ytterligare 26 milj.kr. Omräknat i procenttal är det faktiskt inte ens I Z6, och Lars Bäckström som är lärare får väl rätta till det. Jag har kommit fram till att det rör sig om ca 8 oi ökat anslag till riksskatteverket och de regionala myndigheterna. Det finns, Lars Bäckström, två metoder att få mer resurser, och det gäller inte enbart riksskatteverket utan så gott som hela den offentliga sektorn: antingen anslår man mera pengar eller också effektiviserar och rationaliserar man verksamheten. Av Lars Bäckströms resonemang har jag kunnat notera att han föredrar den förstnämnda metoden. Det är för oss en omöjlighet att bara anslå pengar, för var skulle vi hamna om vi håller på med en sådan politik? Jag tror innerst inne att Lars Bäckström inte heller skulle klara av det, om han skulle representera ett större parti än ett fyraprocentsparti. Det är väldigt lätt att göra utfästelser och sedan springa ifrån fakturan. Vi vill från utskottsmajoritetens sida göra reservanterna uppmärksamma på att regeringen har för avsikt att återkomma till riksdagen med förslag till tilläggsbudget, om det visar sig att behov föreligger. Vi vill också avvakta resultatet av de förestående omfattande förändringarna inom skattesystemet. Vad beträffar miljöpartiets reservation om utlokalisering av viss verksamhet, ett förslag som är en produkt av en socialdemokratisk motion och som inte är första gången på riksdagens bord, vill jag göra gällande att det för närvarande händer så otroligt mycket inom riksskatteverkets verksamhetsområde. Då tänker jag bl.a. på den omfattande skattereform som skall sättas i sjön och på de omfattande organisatoriska förändringar som har påbörjats och som syftar till en decentralisering från myndigheten centralt till länsmyndigheterna och vidare därifrån till de lokala enheterna. Det här är inte någonting som är främmande för reservanten, för vi har i utskottet i skilda sammanhang fått information om vad som är i gång inom verket. Verket orkar helt enkelt inte i dag med också en sådan utlokalisering som föreslås i reservationen. Beslut bör väl också i sådana frågor i första hand fattas av verkets styrelse och ledning, eftersom det är de som har det yttersta ansvaret för verksamheten. Jag tror inte att någon styrelse eller någon verksledning skulle fungera i längden, om alla beslut dikterades från den här kammaren. De som står för den sista reservationen, den om ett koncernregister, är enligt mitt förmenande för tidigt ute. Som klart framgår av utskottets betänkande, föreligger det ännu inget som helst förslag om inrättande av ett sådant register. Frågan har remissbehandlats, vilket också framgår av utskottsbetänkandet, och är för närvarande under beredning. Jag föreslår reservanterna att avvakta resultatet av den beredningen. Det är ingalunda av någon illvilja som riksskatteverket har aktualiserat frågan om ett centralt koncernregister, och verket har inte för avsikt att missbruka uppgifterna, utan avsikten är att få till stånd en effektiv och rationell verksamhet. En sådan ordning som Görel Thurdin pläderar för hoppas jag att hon är ensam om i den här kammaren. Med det sagda, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan och avslag på de tre reservationerna.
Herr talman! Ledamoten Bruno Poromaa ville en smula raljant hävda att jag som vpk-företrädare tog lätt på sakbehandlingen. Jag vill säga till ledamoten Poromaa att jag har utformat motionen så att den skall vara så saklig och korrekt som möjligt. Bruno Poromaa sade att det är bara knappt 1 26 som vpk begär, och sedan övergick han till att raljera över att det är lätt för vpk att vara generös, för vpk öser ju ut så mycket pengar. Ledamoten Poromaa får i varje fall bestämma sig för en av argumentlinjerna, antingen att vpk begär för mycket eller att det är pytt ingenting som vpk begär. Det är svårt att hävda bägge linjerna samtidigt. Det är alldeles riktigt att 26 milj.kr. egentligen är otillräckligt, men det skulle vara den hjälp som oundgängligen behövs, varav 15 milj.kr. skulle användas till rekryteringstjänster, för att kunna fylla de extrema vakanser som uppstår på många håll, och 5 milj.kr. för att kunna upprätthålla verksamheten med riktade företagsrevisioner och kontroller, de kontroller som bara i O-län gav 1 miljard. Bruno Poromaa instämmer säkert i att de kontrollerna är bra, men det måste finnas personal som utför dem. Den personalen håller på att försvinna. Jag kan läsa ur riksskatteverkets budgetskrivelse: ”RSV kan nu ett år senare konstatera att den mörka bild som då redovisades inte alls har ljusnat. I framför allt Stockholmsområdet men även i vissa andra län har tvärtom förhållandena försämrats märkbart.” Förra året var man i utskottet överens om att det var en katastrofal situation. Nu säger riksskatteverket att situationen har förvärrats. Jag vet att riksskatteverket gör en korrekt bedömning. Jag vet också att verket har effektiviserat sig mycket hårt, Bruno Poromaa. Man har ökat sin produktivitet med 2-3 Ze varje år. Det här är en av de verksamheter i landet som har höjt sin produktivitet mest. Om alla andra delar av offentlig sektor höjt sin produktivitet som RSV har gjort, skulle vi ha en fantastiskt effektiv offentlig sektor. Det skulle inte ens gå för moderaterna att angripa den. Inte ens moderaterna, som alltid hackar på den offentliga sektorn, brukar ta fram RSV som exempel på ineffektivitet. RSV är en av våra mest slimmade organisationer, vill jag påstå, Bruno Poromaa. Då tycker jag att det är nästan litet oförskämt mot RSV:s personal att säga att den får väl effektivisera sig. Jag vill säga till ledamoten Bruno Poromaa att jag tycker att det är ganska effektivt att RSV har som planeringstal att varje handläggare skall klara av att granska 150 deklarationer per dag. I O-län har man höjt nivån så att man klarar av 200 deklarationer per handläggare och dag. Om de skattskyldiga som har suttit och jobbat en söndag med sin deklaration visste att granskningen klaras av på knappa 3 minuter, skulle de nog vara förvånande över hur effektiv man är på RSV. Det bör också nämnas att man skall klara av fyra stora bolag om dagen i granskning och revision. Det här är en mycket slimmad organisation, som tappar folk och som behöver de 26 miljonerna. Det löser ingen gordisk knut, men det är vad som behövs. Det är egentligen ett oundgängligt belopp. Tydligen tvingar politiska hänsyn och respekt mot finansdepartementet på andra sidan kanalen utskottsmajoriteten att göra en annan bedömning, men den sakliga bedömningen talar för vpk:s reservation. Det blir, står det i betänkandet, två tillfällen till att pröva extra anslag för andra åtgärder. Kanske får vi då ta upp den här frågan ånyo.
Herr talman! Bruno Poromaa tycks tro att vi anser att riksdagen myndigt skulle befalla riksskatteverket att flytta en avdelning till Lindesberg. Så står det inte i reservationen, utan vi föreslår att man skall utreda förutsättningarna för en sådan flyttning. Det skulle t.o.m. kunna vara till hjälp för riksskatteverket i dess pressade personalsituation.

Herr talman! Jag skall hålla mig till frågan om koncernregistret, även om debatten i övrigt är nog så intressant och det skulle vara roligt att delta i den. Jag anser det vara angeläget att för Bruno Poromaa och övriga socialdemokrater ånyo framhålla rättssäkerhetsaspekten. Inte heller jag tror att verket har för avsikt att missbruka uppgifter. Men när man åläggs nya arbetsmoment — och även Bruno Poromaa anser att RSV har så otroligt mycket att göra — är risken stor att rättssäkerheten får vika för byråkratins krav på effektivitet. Ett koncernregister kan komma att hanteras på ett mindre lämpligt sätt för att man snabbt skall kunna uppnå den effektivitet man önskar åstadkomma. Jag är inte ensam i den här kammaren om mina åsikter beträffande rättssäkerheten. Bakom reservationen står ju flera partier. Jag anser fortfarande att det hade varit utskottets skyldighet att i betänkandet skriva in några rader om att det vid införandet av ett koncernregister är viktigt att beakta rättssäkerheten och att man inte skall använda uppgifterna på ett sätt som strider mot tidigare rättspraxis och rättsprinciper. Men det har man inte velat göra, utan man vill avvakta och se vilka förslag som kan komma. Men vi vet ju att de förslag som kommer på riksdagens bord inte alltid tillgodoser rättssäkerhetsaspekterna. Det kan nog konstitutionsutskottets ledamöter vittna om. Därför anser jag att det är väsentligt att riksdagen med stor kraft poängterar säkerhetsfrågorna, även om man med förbehåll för att det hela skall gå till på ett visst sätt kan ställa upp bakom förslaget på ett koncernregister.
Herr talman! När man lyssnar på Lars Bäckström kan man få intrycket att riksskatteverket står och faller med de miljoner han talar om. Så är ingalunda fallet. Det är inte ovanligt att det blir prutningar på de medel som myndigheter äskar. Om Lars Bäckström sysslat med kommunalpolitik vet han att det i budgetberedningar är vanligt att man skär ned på nämnders och styrelsers anslagsäskanden. Det är sällan som nämnderna och styrelserna får alla de kronor de begär. Det skulle vara intressant att få veta var vi skulle hamna ekonomiskt, om alla vpk:s förslag om utgiftsökningar bifölls. Mycket snart skulle vi nog hamna i den situation som många länder i Europa i dag befinner sig i, länder som har Sverige som förebild och som vill komma ur sin besvärliga situation. Riksskatteverket har också vidtagit många åtgärder för att bättre utnyttja sina resurser. Ta som exempel den förenklade självdeklarationen, som medfört att man kunnat överflytta resurser till andra, viktigare arbetsuppgifter. När nu schablonavdraget höjs i samband med genomförandet av skattereformen, kommer allt fler löntagare att kunna använda den förenklade självdeklarationen med det resultatet, att resurser kan frigöras för andra uppgifter. Vidare vill jag säga att personalomsättningen egentligen är ett resultat av det skattesystem som vi för närvarande har. Riksskatteverket har en mycket attraktiv arbetskraft, som åtar sig arbetsuppgifter inom näringslivet. När skattereformen har genomförts, kommer säkerligen personalomsättningen inom riksskatteverket att minska. Det är man övertygad om. Till Gösta Lyngå vill jag säga att det vore föga rationellt att i dag över huvud taget börja tänka på en utlokalisering. Låt oss avvakta resultatet av de pågående organisationsförändringarna inom riksskatteverket, vilka beräknas vara genomförda om några år. Till Görel Thurdin vill jag säga att hon har möjlighet att få med den text hon talat om när förslaget om ett centralt koncernregister har lagts på riksdagens bord.
Herr talman! Förvisso skall inte alla anslagsäskanden beviljas — det vore katastrofalt. Tack vare att jag har den inställningen kunde Bruno Poromaa raljera över att vpk bara föreslagit 26 milj.kr. Vi har tagit reda på vilken miniminivå man behöver uppnå för att upprätthålla nuvarande ambitionsoch kvalitetsnivå. Det handlar också om att alla skall få samma bedömning av sina deklarationer, oavsett om man är privatperson eller företag och oavsett var i landet man bor. Det är sådana basala ting det handlar om. Naturligtvis står och faller inte skatteförvaltningen med 26 miljoner. Men man tvingas redan nu laga hål med hål; man flyttar medel från områden där de egentligen skulle behöva finnas kvar för att klara basala uppgifter. Allt detta framgår av RSV:s anslagsäskanden. 26 miljoner är den basnivå man behöver. Jag hoppas att socialdemokraterna omprövar sin inställning i denna fråga till de två andra tillfällen då vi skall behandla förslag om extra anslag, så att vi får möjlighet att undanröja dessa olägenheter.
Herr talman! Jag vill försöka lugna ledamoten Lars Bäckström. Om det skulle visa sig att det anslag som riksskatteverket får inte räcker till, återkommer regeringen säkerligen till riksdagen med förslag om ytterligare anslag. Vi har ett exempel från förra året. Riksskatteverket pekade på de problem som man hade inom Stockholmsregionen. Regeringen visade då generositet och föreslog riksdagen att 20 milj.kr. skulle anslås för detta ändamål. Detta är ett bevis på att regeringen är beredd att vidta åtgärder, om det visar sig att det är nödvändigt.
Herr talman! Detta är en — ursäkta uttrycket — något udda inställning. Parlamentet tiger och litar på att regeringen gör de nödvändiga bedömningarna. Men skatteutskottet har att självständigt pröva anslagen. Så har jag uppfattat författningen, som jag tror i det fallet är bra. Jag tycker inte att vi skall överlåta på regeringen att bestämma åt riksdagen. Jag anser att riksdagen har kompetens. Vi i vpk har gått igenom handlingarna och konstaterat att resursbristerna är så stora, att de måste täckas omedelbart. Stockholm får inte bli en skattefri ö för vissa. Det får inte heller något annat län bli, vare sig Göteborgs och Bohus län eller Norrbottens län. De skattskyldiga över hela landet har rätt att bli likformigt behandlade. Riksskatteverket har redan höjt effektiviteten och förbättrat produktiviteten med 2 å 3 70 under en följd av år. Man har fått ett sparbeting. Verket redovisar inte de behov man har, eftersom det har order att redovisa resultat av sparbetinget. Denna reservation borde bifallas. Om det inte sker nu, bör det ske vid ett annat tillfälle. Jag vädjar till socialdemokraterna att se sakligt på läget hos de olika länsskattemyndigheterna.

Herr talman! I årets betänkande om anslag till tullverket återkommer en del gamla frågeställningar, som riksdagen har haft att behandla praktiskt taget varje år på senare tid och där möjligheterna att komma överens uppenbarligen är relativt små. I betänkandet finns emellertid också delar där åsikterna egentligen ligger ganska nära varandra. Jag tänker då på vår allmänna inställning till den för hela vårt samhälle så utomordentligt stora roll som tullen spelar när det gäller att stoppa narkotikan frånatt komma in i vårt land. Från folkpartiets sida kan vi skriva under på det mesta som utskottet skriver om narkotikabekämpningen. I reservation 2 vill vi ändock ge regeringen till känna att tullens resurser i en långsiktig planering bör förstärkas både vad gäller personal och, som tidigare har nämnts, narkotikahundar. Herr talman! När det gäller frågan om tulltillägg tycks det vara betydligt svårare att komma till någon enighet. Detta är så mycket märkligare eftersom skatteutskottet vid flera tillfällen uttalat att bestraffning inte skall utgå vid felaktigheter som kan anses ursäktliga eller att sanktionen inte skall rikta sig mot dem som vinlägger sig om att lämna korrekta uppgifter. Dessa tidigare uttalanden från utskottets sida kan ju tyckas bra. De hjälper dock inte när tulltillägg i alla fall utdöms även i ärenden som uppenbarligen måste betraktas som ursäktliga. Nog är det väl ursäktligt om det t.ex. av leverantörsfakturan som inlämnas som bilaga eller tillsammans med tulldeklarationen klart framgår vad som är tullpliktiga belopp. Bestämmelserna tycks t.o.m. vara så svåra att tolka att det handlar om en rättssäkerhetsfråga. Eftersom tullavgiften är så hög som 20 96, innebär den ett extra stressmoment i sig. Det kan inte vara rimligt att en normalt noggrann person, som av orsaker som är rent mänskliga gör ett ursäktligt fel vid ifyllandet av tulldeklarationen, skall påföras straffavgifter av denna storleksordning. Ännu värre blir det när man konstaterar att avgifter påföres även om det deklarerade beloppet endast utgör moms. Momsen kommer ju att levereras in till staten i vanlig ordning. Att utredningen KIS, som utskottsmajoriteten hänvisar till, är positiv till vissa befrielser från moms vid import är en klen tröst för dem som drabbas av tullavgift för att de av misstag glömt att föra upp momsen på tulldeklarationen. Herr talman! Tullförrättningsavgiften är en expeditionsavgift som tas ut vid tullklarering utanför av tullen fastställda expeditionstider. Från folkparti ets sida har vi tidigare krävt en översyn av reglerna för dessa avgifter för att undanröja en rad olägenheter som de medför. Vi konstaterar att förbättringar skett genom längre expeditionstider och en viss schablonisering av avgifterna för kommersiellt gods med fordon. Enligt folkpartiets mening räcker inte dessa förbättringar, utan hela frågan bör utredas. I den utredning som folkpartiet begär bör man ta upp frågor om anpassning till näringslivets trafiksystem och frågor om neutralitet när det gäller konkurrensförhållanden vad avser både olika orter och olika trafikslag. Varför SJ inte debiteras avgifter är en fråga från just konkurrensneutralitetssynpunkt. Reglerna bör ses över, och det begär vi också i vår reservation tillsammans med moderaterna och centerpartiet. Herr talman! Ett speciellt tullproblem uppstår i vissa fall för befolkningen i gränstrakter. Det gäller rätten att i det land där man är bosatt använda en i sysselsättningslandet registrerad bil. I motion Sk619 tar motionärerna upp ett antal exempel på hur orimliga konsekvenserna kan bli i enskilda fall. Det talas bl.a. om en norsk präst som bodde i Norge men arbetade i Sverige. Han fick inte köra hem till bostaden i den svenska tjänstebilen utan måste ställa den vid gränsen och bli hämtad av hustrun i en norsk bil. Det är i sanning inget bra exempel på nordiskt samarbete. Folkpartiet begär här att regeringen skall ta de initiativ som behövs för att lösa detta problem i gränstrakternas vardag. Det kan tyckas vara en liten fråga, men den är stor och framför allt obegriplig för dem som drabbas. Låt mig till sist, herr talman, bara säga ett par ord om frågan om import av djur för avelsändamål, eftersom det berör Nordens ark som ligger i mina hemtrakter. Frågan om Nordens ark kommer för övrigt att bli föremål för behandling senare i vår av riksdagen. Jag vill understryka vikten av vad utskottet här skriver, nämligen att denna import för avelsändamål redan i dag är befriad från såväl tull som mervärdeskatt och att detta således även kommer att tillämpas vid import av djur till Nordens ark. Jag ber att få yrka bifall till de reservationer där folkpartister står bakom och i övrigt till utskottets hemställan.
Herr talman! Bland många viktiga frågor som behandlas i detta betänkande är narkotikabekämpningen otvivelaktigt den viktigaste. Narkotikan utgör ett svårt samhällsproblem. Beroendet och hanteringen av narkotika är ofta förbunden med våld och brott. Detta innebär att kampen mot narkotikan är angelägen också för att man skall kunna komma till rätta med brottsligheten i övrigt. Bekämpningen av narkotika måste ske i alla led. Den måste ske vid produktionen, vid gränserna — som framför allt hanteras i detta betänkande — och i brukaroch langarleden. Det kan vara värt att notera att mer än varannan prostituerad i Stockholm missbrukar narkotika intravenöst. Prostitutionen, både den manliga och den kvinnliga, är dessutom en av de viktigaste spridningsvägarna för HIV-smitta. Begränsning av narkotikautbudet måste utgöra en hörnpelare i narkotika politiken. Detta arbete utförs främst av tullen och av polisen. Narkotikabekämpningen kräver resursförstärkningar. Det gäller såväl mera tullpersonal som tillgång till narkotikahundar. För att man skall komma till rätta med narkotikabekämpningen krävs långsiktiga resursförstärkningar till tullen. När vi behandlade motsvarande betänkande under fjolårets riksmöte nådde vi till slut en enighet kring en förstärkning som innebar att tullen tillfördes 11,5 milj.kr. extra för utrustning av två narkotikakontrollstyrkor. Genom hela utskottsbehandlingen gjorde vi detta med segt socialdemokratiskt motstånd. Men efter det att det hade visat sig vara möjligt att uppnå majoritet utan socialdemokraternas medverkan fann man för gott att inte reservera sig på den punkten. Jag har förståelse för att en utökning av resurserna för detta ändamål måste utvärderas. Därför har vi inte begärt någon omedelbar ytterligare förstärkning av narkotikabekämpningsresurserna. Det torde emellertid stå utom varje tvivel att det måste tillföras ytterligare resurser på sikt, om man skall komma till rätta med narkotikaproblemen. Resurser bör tillföras redan nästkommande budgetår. Även i ett kärvt ekonomiskt läge bör narkotikabekämpningen tillföras resurser, därför att den på sikt ger samhällsekonomiska vinster och således inte tär på samhällets resurser. Vi tycker därför att det är ganska märkligt att majoriteten inte inser behovet av att man på sikt tillför narkotikabekämpningen resurser och att man ger regeringen detta till känna. Jag vill också uttala en viss tillfredsställelse över att vi har nått enighet i utskottet på en punkt, nämligen översynen av tullens fördelning av resurser mellan olika regioner. En orsak, kanske den viktigaste, till att vi har kunnat nå denna enighet är en motion av Ulla Tillander. Hon har pekat på situationen i Skåne, sådan den nu är, i korthet att man har bristfälliga tullresurser i Ystad. Dessa bristfälliga tullresurser medför att införsel sker på ett okontrollerat sätt av bl.a. undermåliga livsmedel och därutöver illegal införsel av såväl sprit som narkotika. Detta kräver i sin tur stora polisresurser för att förhindra att dessa produkter säljs till svenska konsumenter. Det står utom allt tvivel att det effektivaste sättet att förhindra sådan försäljning, som nu sker på trottoarkanter, parkeringsplatser och litet varstans i Skåne, är att hindra införseln vid gränsen. Vi kommer att med uppmärksamhet följa utvecklingen och se om tullen svarar upp mot det som utskottet har enats om, nämligen att ”utskottet förutsätter att tullverket vid sin fördelning av tillgängliga resurser tar hänsyn till de speciella problem som kan finnas i vissa regioner”. Det som i huvudsak åsyftas är alltså förhållandena i Skåne. Slutligen behandlas i detta betänkande också en repris från i fjol, nämligen färjelinjen Simrishamn —Allinge. För en omklassificering av denna har Bo Lundgren argumenterat. Jag skall inte upprepa argumentationen, det är inte erforderligt, men väl instämma i densamma. På denna punkt har majoriteten avstyrkt de motioner som har förelegat med motiveringen att det ”kräver nya förhandlingar med Danmark, som hittills inte visat intresse för en omklassificering av denna linje”. Det är ju vad motionärerna har krävt, att man skall ta upp överläggningar med Danmark för att därmed försöka åstadkomma en förändring i detta hänseende. Jag skulle vilja fråga Sverre Palm: Varför är det inte möjligt att tillgodose kravet att uppta överläggningar med Danmark för att därmed undersöka mögligheterna att nå likställighet mellan olika färjelinjer med samma trafikeringsunderlag? Varför denna ovilja att över huvud taget diskutera frågan med danskarna? Herr talman! Allra sist vill jag yrka bifall till alla reservationer med centermedverkan.

Herr talman! Tullen har traditionellt haft två olika uppgifter, dels en fiskal uppgift, dels att skydda landet mot sådant som man vill skydda mot. Det verkar som om den senare uppgiften blir allt viktigare. Det rör sig om narkotika, som man helt enkelt vill stänga gränserna för så väl som möjligt. Det rör sig också om alkohol, och här vill man upprätthålla en beskattning som finns i Sverige. Miljöpartiet de gröna har en mycket klar politik när det gäller både narkotika och alkohol. Vi anser inte att någondera är nyttig för människan i stor utsträckning, och vi vill upprätthålla bl.a. narkotikainförselförbudet. Vi vill att tullen skall göra detta med största möjliga skärpa. På den punkten har vi haft god överensstämmelse med moderaterna och också de andra borgerliga partierna. Vi har alltså där en gemensam reservation om narkotikahundar. Vi har också haft samma syn som moderaterna på problemet med ”sväljarna”, som importerar knark genom att svälja det. När det gäller alkoholpolitiken tycks vi ha en annan uppfattning än i varje fall moderaterna. Deras främste företrädare här ville gärna få oss att ändra vår politik i viss utsträckning, för att öka försäljningen av taxfree-sprit på färjeleder. Vi har i utskottet försökt att gå motsatt väg. Jag har försökt att ta ett utskottsinitiativ när det gäller att klassificera linjen Ystad—-Rönne som en kort led i stället för en lång led. Det skulle betyda att man inte får sälja taxfree-sprit. Utskottsmajoriteten ville inte vara med på detta. Det föll. Vi får komma tillbaka till frågan igen i motioner. Problemet finns kvar. På dessa korta leder kan man alltså dricka litet sprit till maten ombord, men man har inte tillstånd att köpa sprit i större kvantiteter. Vi tycker att det vore riktigt att behålla detta förbud. Vi har också speciellt uppmärksammat förhållandena i norra Sverige, där tullskyddet mot illegal import av narkotika inte alls är så bra som det borde vara. Vi skulle önska att det fanns möjlighet till samarbete mellan polis och tull, så att polisen i vissa fall skulle kunna ta över tullfunktionärernas auktoritet och utföra deras arbete. Vår motion har inte accepterats av utskottet. Vi har fått reservera oss på den punkten.

Herr talman! Jag vill avsluta med att yrka bifall till samtliga reservationer som jag har undertecknat.

Herr talman! Bo Lundgren vet lika väl som jag att detta är en gammal fråga. Vi argumenterade efter samma linjer förra året. Det är givet att det hade varit bättre om vi i miljöpartiet hade kunnat stödja oss på en motion. Vi skall försöka få fram en sådan till nästa år. Hoppas att den skall gå igenom. Men skatteutskottets behandling var ju inte särskilt positiv, det måste jag erkänna. Vi tänker inte ändra vår alkoholpolitik, Bo Lundgren, men vi kan ju hoppas att moderaterna så småningom ändrar sin alkoholpolitik. I förhoppningen om det väntar vi till nästa år, då vi kan diskutera frågan igen.

Herr talman! Nej, det tycker jag inte alls. Det var just därför som vi tog upp frågan om utskottsinitiativ beträffande linjen Ystad Rönne som kort trafik. Det gäller också många andra linjer runt våra kuster som vi borde ändra klassificeringen på.
Herr talman! I dag har vi att ta ställning till tullverkets anslagsnivå för nästa budgetår. Den pågående förändringen av tullverksamheten och den fortsatta volymtillväxten medför att tulltaxeringsoch kontrollarbetet även i årets budgetförslag undantas från besparingskrav. Propositionen tar också hänsyn till att de omfattande förändringarna i tullverksamheten kräver extra stora administrativa insatser. Mot den bakgrunden har det inte lagts fram förslag om en fortsatt neddragning av tullverkets administrativa resurser. Herr talman! När skatteutskottet behandlade regeringens förslag om tullverket hade vi också att ta ställning till ett antal motioner om tullverksamheten inlämnade under årets allmänna motionstid. Utskottsbehandlingen har föranlett 16 reservationer och 2 särskilda yrkanden. Jag övergår nu till att kommentera reservationerna, I reservation nr 1 av moderaterna och miljöpartiet och i reservation nr 2 av folkpartiet och centerpartiet tar man upp resurserna för narkotikabekämpningen och då främst behovet av fler narkotikahundar. Utskottet är enigt om att narkotikahundarna är mycket effektiva i insatserna mot smugglingen av narkotika. Tullen har i dag 46 hundekipage inkl.de 6 som är avdelade för de rörliga kontrollstyrkorna. Uppbyggnaden av kontrollstyrkorna visade svårigheterna att snabbt öka antalet hundar. Kapaciteten på hundskolan skulle kunna klara ett ytterligare antal narkotikahundstyrkor, men för detta krävs en mer långsiktig planering. Reservation nr 3 av centerpartiet handlar om resurser för kontroll av illegal införsel av alkohol. Utskottet anför på denna punkt att man bör avvakta de pågående organisationsförändringarna och utredningen om tullverkets kontrollstrategi. Reservation nr 5 av miljöpartiet avser tullbevakningen av Norrlandskusten. I denna fråga vill jag till Gösta Lyngå säga att det är ett avvägningsproblem för tullverket att fördela resurser dit de bäst behövs. Reservation nr 6 och 7 tar upp samarbete mellan tull och polis. På denna punkt framgår tydligt av såväl propositionen som vårt betänkande att många krafter arbetar för ökad samverkan mellan polis och tullpersonal. Enligt uppgift pågår inom civildempartementet ett arbete som tar upp gränsdragningen mellan polis och andra myndigheter. Detta arbetet bör avvaktas. Reservation nr 8 handlar om färjetrafiken i Öresund. Utskottet har vid flera tillfällen avstyrkt motsvarande yrkanden. Något som ändrar detta ställningstagande har inte framkommit. Utskottet och riksdagen prövade denna fråga förra året och avstyrkte framställan. Då liksom i år styrs klassificeringen av en överenskommelse mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge. Sverige har inte någon egen bestämmanderätt, utan överenskommelsen måste sägas upp. Enligt vad jag erfarit är danskarna inte beredda att ändra reglerna. Detta förhållande har finansdepartementet så sent som för tre veckor sedan stämt av med danskarna. Vi avstyrker reservationen. Reservation nr 10 tar upp förslag om skattefri servering i Gotlandstrafiken. Denna fråga behandlades av finansutskottet i samband med kompletteringspropositionen 1989. Finansutskottet konfirmerade då vårt yttrande att skattefri försäljning och servering bör förbehållas den internationella trafiken. Skatteutskottet vidhåller detta beslut. Reservation nr 11 står moderaterna och folkpartiet bakom. De kräver att tulltiliägget avskaffas. Denna fråga har under flera år prövats av riksdagen och avslagits. Utskottet vidhåller detta riksdagens beslut. Reservation nr 12 är gemensam för de tre borgerliga partierna och gäller tulltillägget i frågan om mervärdeskatt. Även denna fråga har flera gånger prövats av riksdagen och avslagits. Kommittén för indirekta skatter, KIS, har tagit upp frågan och är positiv till en förändring, men anser att tulldatasystemets idrifttagande skall avvaktas. Reservation nr 13 är gemensam för de borgerliga partierna och i den begärs en utredning med uppgift att se över regelsystemet för tullförrättningsavgifterna. Dessa regler har setts över och nya regler gäller fr.o.m. 1 januari i år. Enligt utskottets mening föreligger inte behov av någon ny utredning. Reservation nr 14 gäller skattefri ankomstförsäljning. Såväl internationella åtaganden som Nordiska rådets ställningstagande är avvisande till ankomstförsäljning. Reservation nr 15 handlar om temporär tullfrihet i vissa fall. Vi hörde Leif Olsson berätta om en präst som inte fick föra sin bil över gränsen. Frågan har behandlats i en arbetsgrupp inom Nordiska rådet men ej bifallits. Reservation nr 16 av moderaterna handlar om import av avelsdjur.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

Herr talman! Jag fick intrycket att Sverre Palm verkligen håller med mig om att det finns problem i Norrland och att bevakningen av kusterna är för dålig så att knark kan föras in. Däremot tyckte han inte att det var riksdagens sak att rikta något pekfinger mot tullverket för detta. Så diskret får väl inte Sveriges riksdag vara? Finns där problem skall vi väl kunna säga det till tullverket? Då kanske tullverket säger att man inte har råd att åtgärda problemen och att man behöver mer resurser. Då kommer regeringen, som har anförts i miljöpartiets motion, att gå till riksdagen och säga att det behövs mer resurser. På så sätt har vägen beretts för riksdagen att säga att det behövs en förstärkning av tullskyddet mot narkotika vid de norrländska hamnarna.
Herr talman! Sverre Palm inledde sitt anförande med att berätta om att tullen hade undantagits från besparingskraven. Ett sätt att komma runt detta skulle vara t.ex. att tulltillägget togs bort. Redan där skulle göras administrativa vinster, som jag är övertygad om skulle kunna användas till bättre ändamål. Problemet är hur skatteutskottets tidigare yttranden skall tolkas i ett par betänkanden såväl från 1986 89, dvs. att den som vinnlägger sig om att lämna korrekta deklarationer inte skall drabbas av dessa sanktioner. Det är självklart att det i en mängd av storleksordningen 2,5 miljoner deklarationer per år finns, i många fall blott och bart beroende på den mänskliga faktorn, fel som inte är avsiktliga på något sätt. De fel som uppstår genom fusk eller för att undandra tullar faller, såvitt jag förstår, under helt annan lagstiftning. Jag förstår inte riktigt Sverre Palms resonemang om gränsreglerna. Såvitt jag vet var frågan uppe till behandling förra veckan vid Nordiska rådets session. Nu säger ni att ni inte kan bedöma utsikterna att få en lösning till stånd för detta i framtiden. Varför denna pessimism? Tycker Sverre Palm att historien om prästen som jag återgav är bra? Jag tycker inte att den var bra. Det finns ett annat exempel i motionen som jag tycker är lika flagrant. Det handlar om den SAS-anställde dansken som kan använda sin tjänstebil i alla länder i hela världen utom hemma i Danmark. Det är en fantastisk konsekvens av dessa regler. Vi i folkpartiet begär helt enkelt en förnyad prövning på nordisk nivå, och jag förstår inte varför ni socialdemokrater inte kan ställa upp på det.
Herr talman! Jag skulle vilja peka på ett par exempel på saklig tomhet i det formellt heltäckande men föga engagerande anförande som Sverre Palm höll. Han säger bl.a. att det är behovet av långsiktig planering som är skälet till att utskottsmajoriteten anser sig vara förhindrad att ge regeringen till känna att ökade resurser för narkotikabekämpning behövs just på sikt. Om Hugo Hegeland hade varit här hade han säker använt ett utländskt ord för att beteckna slikt tal. Han skulle möjligen ha använt ”understatement” som beteckning. Jag skulle vilja skicka frågan vidare till nästa talare, som också i detta avseende ingår i majoriteten, dvs. Lars Bäckström. Är det även för hans del behovet av långsiktig planering som förhindrar att ge regeringen detta till känna? Jag konstaterar beträffande linjen Simrishamn-Allinge att vi där inte har någon bestämmanderätt. Sverre Palm har erfarit att danskarna har samma uppfattning som man tidigare har givit till känna. Det är klart att en vänlig förfrågan från departementets sida till danskarna utan krav på överläggningar inte kan ge något annat svar. Jag tycker att det är ett anständighetskrav att riksdagen begär att sådana överläggningar kommer till stånd för att verkligen känna danskarna på pulsen i denna fråga.
Herr talman! Först har vi frågan om att SJ inte betalar tullförrättningsavgifter. Jag har inte tjänstgjort vid SJ sedan 1986, men av de kunskaper jag har vet jag att SJ bedriver egen kommissionärsverksamhet. Det kan möjligen vara beroende på detta som tullen inte belastas med några kostnader, och därför har SJ ställts utanför. Bo Lundgren tar upp frågan om Gotlandstrafiken. Jag skulle vilja rekommendera Bo Lundgren att fråga gotlänningarna om de vill ha sin Europaväg baserad på inkomster från spritförsäljningen. De vill nog att svenska folket ställer upp och hjälper till att hålla trafiken flytande utan hjälp av spriten. Vi har talat om tulltillägget flera gånger. Det nya i mitt svar var att jag sade att KIS har sett över detta. Man funderar där över huruvida detta skall ändras. Dock skall man avvakta tullens förändring och tulldatasystemets införande. Finansdepartement har kontrollerat frågan om linjen Simrishamn-Allinge. Det gjordes nyligen. Jag är nöjd med det svar vi har fått i det läget. Men det går ändå att ta upp några andra funderingar om huruvida det är riktigt att man skall etablera ytterligare en linje. Den trafik som i dag finns mellan Sverige och Bornholm är till 86 Zo sommarbaserad. Frågan är om trafiken tål ytterligare en linje. I de allra flesta fall, endast med något undantag, har taxfree-försäljning medgivits till fullvärdiga färjelinjer. Det är färjelinjer som har ett nyttiggörande gentemot näringslivet, dvs. de fyller ett behov av godstransporter och upprätthåller en bra trafik året runt. Vi har även det alkoholpolitiska problemet. Riksdagen har ställt sig bakom Världshälsoorganistionens mål om att minska alkoholkonsumtionen med 25 96 fram till år 2 000. Men ökad tillgänglighet medför ökad konsumtion. Jag vill därför föra in denna tanke i sammanhanget.

Herr talman! Jag skall bara ta upp linjen Simrishamn —Allinge. Bo Lundgren säger att detta är den ursprungliga linjen. Under förra året och några år tidigare trafikerades denna linje med en katamaranbåt. Man kan fråga vilken nytta den hade för näringslivets behov av tyngre transporter. Man kan också fundera över vad det är som har gjort att trafiken har överförts till linjen Ystad-Rönne. Denna överföring skedde innan taxfree-försäljningen fanns. Näringslivets transporter styrdes mot denna färja, och det skedde alltså innan taxfree-försäljningen infördes.
Herr talman! Jag skall begränsa mig till två moment i utskottets hemställan, mom. 1 och 12. Ledamoten Kenneryd ville ju ha vpk:s kommentar när det gäller mom. 1 om narkotikabekämpningen. Jag vill också erinra om vad ledamoten Kenneryd sade i sitt första inlägg. Han påtalade då hur man under segt motstånd från socialdemokraterna under förra året fick fram resurser till två rörliga gränsskyddsstyrkor. Vi i vpk var med och bekämpade detta sega motstånd. Tack vare att vi gjorde det fick vi socialdemokraterna att ansluta sig till denna linje. Det tycker jag visar vilken kurs vpk har intagit i denna fråga. Jag vill även säga att vi i vpk försöker pröva frågorna så sakligt som det är möjligt. Det försöker naturligtvis alla göra. Men när vi i vpk har prövat denna sakfråga, har vi kommit fram till att vi för närvarande inte vill anslå mer medel, innan det har skett en utvärdering av hur de hittillsvarande resurserna har använts. Man kan då se hur vi i vpk behandlar denna fråga som gäller anslag till narkotikabekämpningen och hur andra partier behandlade det förra betänkandet om anslag till skattemyndigheterna. I den frågan stod vi i vpk ensamma. Vi såg de akuta behoven. När det gäller denna fråga har vi fått loss förstärkningar, och nu vill vi utvärdera dem. Vpk har emellertid fogat ett särskilt yttrande till betänkandet. Detta är ganska klart, och i sak ligger det mycket nära reservation 2 från centern och folkpartiet. I det särskilda yttrandet har vi i vpk tryckt på att narkotikabekämpningen är angelägen och att tullen är en av de viktigaste delarna i detta sammanhang. Vi säger också att generaltullstyrelsen inte har äskat ytterligare medel för narkotikabekämpning för innevarande budgetår, bl.a. med hänsyn till att man nu befinner sig i ett uppbyggnadsskede. Vi i vpk har därför inte väckt någon motion om ytterligare medel för tullens narkotikabekämpning detta år. Vi tänker följa frågan noggrant och avser att återkomma till frågan när nuvarande utbyggnad är fullföljd. Detta ligger nämligen nära det som sägs i reservation 2, nämligen: ”Det närmare resursbehovet bör bedömas mot bakgrund av vilka vinster som kan uppkomma i och med pågående organisatoriska förändringar ——-.” Jag tror alltså att vi i sak är överens även om vi har valt olika nyanser i skrivningarna. Jag tror också att vi vid kommande budgetbehandling kommer att nå enighet i denna fråga, åtminstone mellan vpk, centern och troligtvis också folkpartiet. Eftersom moderaterna och miljöpartiet har gjort en annan bedömning — de vill anslå pengar redan nu — finns det en stabil grund för och hopp om att tullen skall få erforderliga resurser. Beträffande mom. 12 vill jag säga följande. Alla människor tillhör minoriteter i någon mening. I denna kammare tillhör vi alla minoriteter. Det finns ju inte något majoritetsparti. Jag tillhör en av minoriteterna, nämligen vpk. Sedan tillhör jag en annan minoritet också inom mitt eget parti, nämligen den minoritet som stöder reservationen om färjelinjen Simrishamn— Allinge.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

Herr talman! Jag vill bara uttrycka min tillfredsställelse över Lars Bäckströms besked när det gäller båda dessa punkter. Jag hoppas att detta skall ge underlag inför nästa års behandling av resurser för narkotikabekämpningen, så att vi kan driva denna fråga ytterligare ett steg i den riktningen den bör drivas. Jag hoppas att även regeringspartiet har noterat detta inför nästkommande års behandling.
Herr talman! Det är näppeligen fråga om några genmälen utan mer artighetsfraser som just nu utbytes. Centern och vpk är tydligen överens. Till ledamoten Lundgren vill jag säga att jag skall göra min del. Men jag kan ju förvisso inte bedriva ohelig kohandel. Så jag skall sträva på. Man får hoppas på viss generositet från den moderata sidan när det gäller vpk:s yrkande om att det skall råda likformighet vid behandling av taxeringar, uppbörd och skatterevisioner, så att vi får litet draghjälp där. Även moderaterna är väl intresserade av likformighet och rättssäkerhet. Det behövs då större ansvar hos riksskatteverket. Med det är en annan fråga.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

Herr talman! Jag är den sist anmälde talaren och kanske den ende som bor i den regionen som berörs av den fråga som jag tänker ta upp, nämligen färjeförbindelsen mellan Simrishamn och Allinge. Det är inte med liten för våning man tar del av utskottsmajoritetens skrivning: Även det här året diskriminerar man den enda ort i vårt land med den här typen av kommunikationer. Sydostskåningarna borde ha rätt att behandlas lika med andra orters invånare i vårt land. Utskottets företrädare Sverre Palm hänvisade här till att man har talat med danskarna och att de inte tycker så. Man kan faktiskt driva frågor på olika sätt och med olika tryck. Det gick ju till sist att få till stånd den lång rutt-klassificeringen av linjen mellan Ystad och Rönne. Då borde det faktiskt inte vara så märkvärdigt nu, när man har sett resultatet, att göra så även när det gäller Simrishamn och Allinge. Men om man bara lyfter på telefonluren och frågar vad danskarna säger om detta, får man naturligtvis det svar man önskar. Efter att ha lyssnat på danska vänner i t.ex. Nordiska rådet i vissa frågor med gemensamt nordiskt intresse, tror jag inte riktigt på att de resonerar så. Det är nog den kraft som man efterlyser från regeringens sida som skulle kunna ge ett resultat. Men den kraften är väl lika stark som i många andra sammanhang. Det är synd att Sverre Palm inte finns kvar i kammaren, för han gjorde en del påståenden, som i och för sig Bo Lundgren har berört. Simrishamn-Allinge är den äldsta färjeförbindelsen på Österlen. Att säga att sommartrafik skulle vara något negativt tycker jag är alldeles fel. Denna del av vårt land satsar väldigt hårt på just turism. Det är turism som Simrishamn och Tomelilla kommuner har satsat sina största pengar på under senare år. Färjeförbindelsen till Bornholm är ett led i denna satsning. Man får lägga vilka bedömningar man vill på denna fråga, men i och med att man fick taxfree-försäljning mellan Ystad och Rönne ökade trafiken med 40 96 förra året. Säkerligen tog man mycket från den andra linjen därför att linjerna inte var likvärdiga i detta avseende. Sverre Palm för in argumentet att vi alla i denna kammare ju har ställt oss bakom Världshälsoorganisationens mål att minska spritkonsumtionen. Då skulle jag vilja fråga Sverre Palm, om han finns någonstans i grannskapet, om han kan ge mig ett besked på hur vår konsumtion kommer att minska därför att vi köper brännvinet på linjen Ystad-Rönne i stället för på linjen mellan Simrishamn och Allinge. Det skulle vara intressant att få veta hur konsumtionen skulle kunna minskas av det skälet! Men om man vill föra det politiska argumentet föreslår jag det enda rimliga, nämligen att vi tar bort all sprit på alla förbindelser som vi har med vårt land och andra länder. Det vore ju i alla fall att vara konsekvent. Nu har vi majoritet. Lars Bäckström har gett indikationer på att det skulle kunna bli annorlunda. Det skall bli intressant att se hur våra kolleger från Kristianstads län kommer att ställa sig. De har ju motionerat i denna fråga, och det gör man ofta i motionstiden för att den lokala pressen skall kunna tala om hur välvilligt inställd man är. Men det behövs någonting från ord till handling. Den bittra verkligheten för en sådan handling inträffar om en liten stund när vi skall votera, — om man nu skulle vilja göra någonting för sin region. Det finns en motion från vpk där vice ordföranden Gudrun Schyman har ställt sig positiv till förslaget. Hon hade vissa anknytningar tidigare till Simrishamn. Jag förstår att hon har haft en ärlig avsikt. Det är synd att inte Lars Bäckström företrädde sitt parti i utskottet och kunde vara med på reser vationen. Då hade vi haft en annan majoritet redan i nuläget. Att bara motionera och inte visa någonting i handling kommer inte att hjälpa. Sydostskåningarna kommer naturligtvis att vara väldigt intresserade av att se hur den kommande voteringen slår ut. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 9.

Herr talman! Jag skall fatt mig mycket kort. Kraven på förstärkning av resurserna till SMHI är verkligen ingenting nytt för vpk. Tvärtom har vi ställt sådana krav tidigare. Nu stödjer vi en motion som miljöpartiet har lämnat in, där sådana krav ställs som de vi har ställt tidigare. När vi i Sverige och våra kuster drabbades av en allvarlig algblomning hade vi en väldigt kraftfull debatt i massmedierna och bland människorna. Man uttryckte sin förskräckelse över miljöförstöringen. Sedan gick det en tid, och tydligen sjönk förskräckelsen undan. När vi nu bl.a. vill ge SMHI förstärkta resurser för att SMHI bättre skall kunna hjälpa till vid övervakningen av havsmiljön och kunna skaffa utrustning, teknik o.s.v. som behövs, kan vi inte få majoritet. Jag nöjer mig med detta så länge och yrkar bifall till reservationen i betänkandet.

Herr talman! De flesta vet att SMHI sysslar med väderprognoser och studerar klimatet. Mindre känt är att SMHI också sysslar med hydrologi, dvs. studerar hur vattnet rör sig i mark, grundvatten, strömmar, älvar och hav. Liksom kunskaperna om luften, vädret och klimatet har blivit allt viktigare i takt med den tilltagande miljöförstöringen runt om i världen, blir också kunskaperna om vattnet och dess rörelser och egenskaper allt viktigare i bl.a. miljösammanhang. De alltmer frekventa ekologiska katastroferna i våra egna kusthav, i Östersjön och i Västerhavet, har med all önskvärd tydlighet påmint oss om behovet av långtgående åtgärder mot utsläpp av föroreningar och utplundring av havens resurser. Men det har också visat på hur bristfällig vår kunskap är om de bakomliggande processerna, om hur olika ämnen rör sig med vattnet i mark, vattendrag, sjöar och hav och hur detta förhåller sig till väder, klimat och mänskliga aktiviteter. Redan i samband med förra årets budgetbehandling begärde SMHI ökade anslag för att kunna utveckla sin hydrologiska verksamhet. Då betonades problemet med översvämningar i delar av landet, frågetecknen kring skogs brukets påverkan av vattenföringen och naturligtvis havsmiljöfrågorna. Då beslutade riksdagens majoritet att inte tillgodose SMHI:s välmotiverade krav. Vi från miljöpartiet reserverade oss till förmån för SMHI:s krav. Tyvärr verkar denna historia upprepa sig i dag. Även i år har majoriteten i riksdagens trafikutskott stött regeringens njugga inställning till den hydrologiska verksamheten hos SMHI, trots att det ändå handlar om små pengar, i år 7 milj.kr., som kan få mycket stor betydelse för såväl miljö som framtida välfärd. Även i år har vi från miljöpartiet tvingats reservera oss till förmån för investeringar i förstärkt övervakning av havsmiljön, förbättringar av mätningar av vattenföring i vattendrag och mark, osv. Jag vill peka på en artikel i DN i dag, som visar just hur viktig marken är när det gäller dessa miljöproblem. Man går in på hur försurningen fungerar. Försurningen är egentligen en funktion av vad som händer med vattnet i marken, och de ämnen som kan lösa sig i vattnet i marken. Vi har också reserverat oss för att SMHI skall tilldelas pengar för datorer till det nya prognossystemet HIRLAM. Där rör det sig om 8 milj.kr. Regeringen, och majoriteten i trafikutskottet, vill däremot att dessa medel skall ta omvägen över statskontoret och civildepartementet. Herr talman! Jag yrkar därmed bifall till reservationen.

Herr talman! En klar majoritet står bakom utskottets betänkande om anslag till SMHI och SGI. Endast en reservation från vpk och miljöpartiet har fogats till betänkandet. Att till fullo bevilja de medel och tillgodose de önskemål som framgår av verks och myndigheters anslagsframställan är att göra det mycket lätt för sig. Det är den väg som reservanterna har valt, och det kan vara kortsiktigt populärt men är föga ansvarsfullt. Utskottsmajoriteten har däremot sett till helheten och tagit hänsyn till att det finns begränsade resurser. Anslagen är väl avvägda med hänsyn till andra angelägna områden. Herr talman! Jag yrkar avslag på reservationen och bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Yngve Wernersson tycker att man gör det lätt för sig när man tar miljöproblemen på fullaste allvar och anser att man skall utnyttja den kompetens som finns i landet, och låta den utvecklas på det sätt som är bäst på lång sikt. Jag tycker att det är beklagligt att socialdemokraterna inte har förstått vidden av de här problemen och behovet av att ha en kompetent myndighet som verkligen så noga som möjligt mäter allting som man kan komma åt. Det är faktiskt så att kunskaperna och mätdata på det här området är mycket bristfälliga. Det är en av orsakerna till att det är svårt för regeringen att komma med vettiga förslag på området. Jag tycker att det skulle vara lätt att kunna ställa sig bakom det mycket modesta krav som SMHI har ställt. I de här sammanhangen är 7 milj.kr. väldigt litet i förhållande till de enorma skadeverkningar som vi i dag ser av miljöproblemen i haven kring kusterna i vårt land. Jag vill ännu en gång yrka bifall till reservationen.
Herr talman! Roy Ottosson tycker att 7 milj.kr. är väldigt litet. Men för att kunna ge de pengarna i anslag måste man också ha dem. Det är mycket lätt för miljöpartiet att här hänvisa till att man skall öka anslaget med 7 milj.kr. Det är litet svårare att anvisa var man skall ta dem.
Herr talman! Yngve Wernersson är välkommen att ta del av miljöpartiets budgetförslag, där vi naturligvis har balanserat både inkomster och utgifter. Vi har faktiskt en starkare budget än den som socialdemokraterna har lyckats prestera.

Herr talman! Vår debatt skall handla om inriktningen av posten verksamhet fram till 1993. I postverkets egna målsättningar talas det om ” nöjda kunder, personal som trivs samt tillräcklig lönsamhet”. Det låter väl mysigt och fint. Men frågan är vilka förändringar som i praktiken förestår under de kommande åren. Ännu har vi inte fått se postoch teleutredningen, och vi vet inte hur det går med regeringens förslag att bankerna skall få ta sig in på ett av postens mer vinstgivande områden. Det finns mycket i det nya språkbruket som påminner om tidigare utspel från statliga verksledningar och som väcker onda aningar, i varje fall hos mig. I april 1987 skapade dåvarande SJ-chefen Furbäck braskande rubriker i pressen. Hans plötsliga utspel handlade om att statens järnvägar hamnat i en katastrofal ekonomisk situation. I en artikel i Dagens Nyheter stod det: ”SJ:s förlust i år uppgår plötsligt till ofattbara 2,2 miljarder.” Bakgrunden var att ledningen tog sig för att räkna in kostnaderna för framtida investeringar i järnvägsnätet. Det var en klar manipulation i ett alldeles bestämt syfte. Herr Furbäcks propagandabudskap var att SJ skulle genomgå en ”revolution i företagskultur”. Han hade bl.a. det privata konsultföretaget Indevo till hjälp att formulera denna ”vision”. Så småningom erkände propagandisterna för den nyliberala linjen inom SJ: ”Okej, så när som på någon järnväg i USA är det väl ingen annan järnväg i världen som räknar med att självfi nansiera verksamheten. Men om vi skall hanteras efter renodlade företagsekonomiska principer måste resultatet förbättras med 2 miljarder.” Ja, så var det med de nya principerna. Nu börjar de få fullt genomslag för järnvägen. På fredag, Margit Sandéhn, återstår det att se om regeringen vågar föreslå en utförsäljning, bl.a. till de transnationella bolagen, av godbitarna i vårt stomjärnvägsnät. Margit Sandéhn vet. Hon hade ett gruppsammanträde med sina kamrater i den socialdemokratiska gruppen i går, och de vet det som vi övriga inte får veta förrän på fredag. Vad jag här nämner är en del av den nya järnvägshistorien. För nu kommer det lika plötsligt nya hotfulla rubriker, men denna gång gäller det posten. ”Storförlust hotar posten” kan vi läsa i Dagens Nyheter. Postchefen Ulf Dahlsten varnar för att den kan komma att förlora upp mot 1 miljard kronor om affärsbankerna släpps in som konkurrenter. Jag vet att detta är en befogad varning. Men Dahlstens manöver att peka ut glesbygdsservicen som den stora förlustboven i postdramat väcker inte bara farhågor; jag tycker att den är otillständig. Det påstås att postoch teleutredningen, som snart presenterar sitt material, har siffror som visar att glesbygdens postservice kostar 1,2 miljarder kronor om året, men bara ger 400 milj.kr. i intäkter. Och så heter det i pressen att ”landets lantbrevbärarlinjer gick alltså med 800 milj.kr. i förlust”! Samma procedur alltså som 1987 med SJ. Samma märkliga argument i privatkapitalistiska lönsamhetstermer. Herr talman! Detta är oförskämt, med tanke på att just postoch teleutredningen skulle titta på statens regionalpolitiska och sociala ansvar. Frågan är om de direktiv som regeringen har gett kom till för att vinstkraven på postens verksamhet skulle öka. Det skulle jag väldigt gärna vilja ha svar på från Margit Sandéhn. Jag hoppas att hon hörde vad min fråga gällde. Stora förändringar har redan skett inom posten. Vissa s.k. rationaliseringar är inte alltid rationella för hela samhället. Alltmer av postbefordran har flyttats över från järnväg till energikrävande och miljöförstörande transporter, framför allt med bil och flyg. Precis som vi säger i reservation nr 1 måste postens servicemål kombineras med ett miljöansvar. Sigge Godin återkommer enträget varje år med en motion om exemplet med postfrakterna på sträckan Stockholm-Vännäs. Vpk stöder denna motion i en reservation också i år. Men jag tycker att det är bedrövligt att majoriteten är så ängslig för att tillstyrka Sigge Godins krav på bättre posttransporter. Frågan om ett kulturporto återkommer också varje år, tyvärr utan framgång. Vi som har reserverat oss för ett kulturporto vill markera hur viktig frågan är. Vi tänker inte vara med om att förhala frågan genom att vänta på att kommittén som utreder postoch televerksamheten eventuellt går oss till mötes. Det behövs ett lågt satt porto för att underlätta bl.a. bibliotekens förmedling över hela landet. Det här har vpk motionerat om och argumenterat för under många år. Därför är argumenten väl kända, och alla kulturvänner här i kammaren borde känna sitt ansvar.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

Herr talman! Miljöpartiet de gröna står bakom två av de tre reservationer som har bifogats betänkandet om postväsendet. Bägge handlar om att posten skall utnyttja järnvägarna för sina transporter i så hög grad som möjligt. Skälen till detta krav är att de alternativa transportsätten, dvs. vägeller flygtransporter, medför långt större negativ miljöpåverkan och misshushållning med energi. Vi menar att även postverket måste ta sitt ansvar för miljön. Skälet till att majoriteten i trafikutskottet inte har kunnat ställa sig bakom dessa krav är att vi befarar att posten försenas och fördyras om den transporteras per järnväg. De menar att miljöoch energimålen i detta fall måste underordnas ekonomiska mål och servicemål. De har alltså ännu inte insett att de miljöfarliga utsläppen och energianvändningen måste minska om mänskligheten skall kunna anpassa sig till naturens krav. Eller också tror de att man kan förhandla med naturen och få den att ge efter på sina krav till förmån för vår bekvämlighet. De lever helt enkelt kvar i den föreställning som har gett upphov till de gigantiska miljöproblem som vi nu står inför och som hotar den framtida välfärden, ja, rent av mänsklighetens framtid. Majoriteten har denna inställning trots att motionären och folkpartisten Sigge Godin i detta fall visar att servicen och ekonomin kan bli precis lika bra som den är nu med flyg, även om posten i högre grad utnyttjar järnvägen. Skälet till detta är att posten kan sorteras under resans gång i s.k. postkupéer. Ett konkret exempel är sträckan Stockholm-Vännäs, där posten tidigare gick i postkupé per järnväg men nu överförs till flyg, med oförändrad eller försämrad service som följd. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationerna 1 och 2.